Herr talman! Jag tycker också att regeringen alltid skall respektera riksdagens beslut. Men den respekten behöver inte innebära att regeringen uppfattar sig som ett verkställande utskott. Den svenska regeringsformen förutsätter inte att regeringen är ett verkställande utskott, utan den förutsätter att regeringen är en självständigt styrande makt. Det var vi överens om på den tiden vi hade en socialdemokratisk regering, och det hoppas jag att vi fortfarande är överens om. Jag har i mitt anförande bemött ett stort antal av de anmärkningar som finns i den socialdemokratiska reservationen. Det står mycket mer att läsa i utskottets betänkande. Där finns en stor bilagedel som redovisar allt regeringen gjort för att verkställa olika beslut. Jag hänvisar till de bilagorna. Jag skall, herr talman, efter tillsägelse inte fortsätta debatten med Jörn Svensson, men jag konstaterar att hans senaste inlägg innebär att har socialismen väl genomförts i Sverige kan den icke upphävas. Detta överensstämmer icke med min demokratisyn och min föreställning om de rättigheter som olika politiska partier bör ha att agera för sina idéer.
Herr talman! Vad gäller Daniel Tarschys tolkning av regeringens skyldighet att följa riksdagsbeslut vill jag återigen erinra om den aspekt jag hela tiden pekat på, nämligen den speciella situation som rådde, vilken Daniel Tarschys inte tar hänsyn till när han med formalistiska argument försöker slingra sig ifrån folkpartiregeringens ansvar. Ni lade alltså fram propositioner som ni sedan i flera fall systematiskt diskuterade med socialdemokraterna i utskottet. Folkpartirepresentanterna i riksdagen skulle, mer eller mindre på regeringens uppdrag får man förutsätta, komma fram till kompromisser med socialdemokraterna. Dessa kompromisser innehöll eftergifter för vissa socialdemokratiska krav. Jag tycker att Daniel Tarschys ändå måste inse att det är dålig parlamentarism. Det är formellt synnerligen tvivelaktigt och diskutabelt att strunta i att genomföra just de punkter som var en förutsättning för en överenskommelse på det parlamentariska planet i syfte att få igenom regeringsförslaget i dess reviderade form.
Herr talman! Jag fick inget svar från Daniel Tarschys på frågan varför regeringen inte följde riksdagens beslut att särskild hänsyn måste tas till regionalpolitiska synpunkter och till sysselsättning när det gäller åtgärder för bryggeribranschen. Detta trots att Ingemar Mundebo vid ett par tillfällen vid frågestunder här i riksdagen hänvisat till just de uttalandena.
Herr talman! Till Jörn Svensson vill jag säga att vi i folkpartiet har, med den styrka vi äger, försökt stå fast vid alla de överenskommelser vi ingått. Finns det något exempel på motsatsen vore jag tacksam för en konkretisering av den kritiken — i annat fall tycker jag att det mera är tomt prat. För Wivi-Anne Cederqvist vill jag läsa upp ett litet avsnitt ur mitt första anförande, som hon kanske inte hade tillfälle att höra: Om bryggerierna sägs det i den socialdemokratiska reservationen att det i den strukturplan som nyligen utarbetats inte skulle tas några regionalpolitiska och strukturpolitiska hänsyn. Det är inte sant. Om Pripps inte behövde ta sådana hänsyn skulle företaget gladeligen lägga ner ytterligare bryggerier, men det gör man alltså inte. För oss som varit med om att förbjuda mellanölet kan det inte komma som en överraskning att bryggerinäringen fått problem. Jag vet inte om Wivi-Anne Cederqvist var med om det beslutet — jag var det. Om hon var med tror jag inte att hon nu vill undandra sig ansvaret för att bryggerinäringen har fått problem.
Herr talman! Regionalpolitiska hänsyn har tagits, säger Daniel Tarschys. Var finns de regionalpolitiska hänsynen, när man kan föreslå nedläggning i en kommun där siffrorna för arbetslösheten är bland de högsta i landet och där det finns 26 lediga platser på omkring 600 arbetslösa? Jag menar nu Torsby kommun.
Herr talman! Det finns faktiskt inte i riksdagens beslut någon precisering av vilka orter som för all framtid måste ha ett bryggeri. Riksdagen har sagt att det skall tas regionalpolitiska hänsyn. Det har Pripps gjort. Jag kan försäkra Wivi-Anne Cederqvist att om den restriktionen inte fanns hade åtskilliga andra bryggerier också varit i farozonen.
Herr talman! Jag kan inte anse att det är att ta regionalpolitiska hänsyn när man lägger ned ett bryggeri just i den ort som är mest drabbad.

Herr talman! Enligt regeringsformen granskar konstitutionsutskottet statsrådens tjänsteutövning. Det KU-ärende som vi nu behandlar sträcker sig över agerandet inom tre borgerliga regeringar i fråga om viss utbildning hos helstatliga Telub av libyska medborgare. Ärendet är anhängiggjort av moderaterna, men den reservation med kritiska synpunkter som finns redovisad i betänkandet står socialdemokraterna bakom. Själva redogörelsen för de olika turerna i statsrådens tjänsteutövning är vi eniga om.

Vi har också i utskottet hört förre utrikesministern Karin Söder om hennes befattning med frågan och verkställande direktören vid Telub, Benkt Dahlberg. Jag tror att vi alla kan erkänna att det är en brist att inte de två sistnämndas uttalanden inledningsvis inför utskottet kan redovisas på samma sätt som Cars föredragning. Jag beklagar också att vi inte hann höra dåvarande, och nuvarande f. ö., försvarsministern Eric Krönmark. Låt mig rekapitulera berörda statsråds bollande med denna tydligen heta politiska potatis. I regeringen Fälldin I fick utrikesministern Karin Söder den 20 december 1977 en föredragning rörande utrikesdepartementets uppfattning om ifrågasatt utbildning i Sverige för libysk militär personal. Utrikesministern hade inte någon erinran. Svaret blev enligt vad direktör Dahlberg sade inför utskottet: ”Även om UD inte var stormförtjust, kunde Telub gå vidare med ärendet.” Eric Krönmark måste inom samma regering också ha informerats någon gång i januari-februari 1978. En rapport utifrån om Telubs utbildningsprojekt föranledde kontakter mellan UD och försvarsdepartementet. Det är dokumenterat att statssekreteraren i försvarsdepartementet såg allvarligt på saken och att han avsåg att ta kontakt med Telub för att avråda från affären med libyerna. Den handling jag sett återspeglar departementets negativa inställning till affären närmast under ministernivå. Försvarsministern Eric Krönmark själv har dock enligt Dahlberg givit klarorder till utbildningen. Här finns en lucka i vårt kunnande, eftersom vi inte hört Eric Krönmark. Men vad som är klart är att något initiativ för att stoppa utbildningen i varje fall inte tagits från Eric Krönmarks sida. Även handelsministern Burenstam Linder har inom regeringen informerats om utbildningen och har inte motsatt sig denna. Klart är att någon samlad diskussion i denna fråga aldrig fördes inom regeringen Fälldin I. En av dem som satt i regeringen då Karin Söder och Eric Krönmark informerades var dåvarande folkpartiledaren Per Ahlmark. Han har i efterhand sagt att den regering han själv tillhörde gav klarorder för att ett statligt svenskt företag blev, som Per Ahlmark uttrycker det, utbildningsanstalt för internationella terrorister. Jag vill citera vad han skrev i Expressen i december 1979: ”Märkligt nog vet vi inte det i dag” — alltså vad regeringen ville. ”Förra trepartiregeringen gav under sin sista tid genom Karin Söder klarsignal till projektet. Visste Fälldin om det?” Jag vill här tillägga: Klarordern gavs då Per Ahlmark själv tillhörde regeringen. Jag frågar: Visste vice statsministern, som han gärna kallade sig, om detta? Tydligen inte — att döma av hans djupa ogillande av beslutet.

Jag övergår till regeringen Ola Ullsten. Redan i oktober sökte Telubs verkställande direktör Benkt Dahlberg få sammanträffa med handelsminister Cars om bl.a. utbildningsplanerna; men något sådant sammanträffande skedde aldrig. Hadar Cars har hörts av utskottet. Han uppger sig ha blivit inkopplad på ärendet först den 9 februari 1979. Då hade offerten från Telub redan accepterats av libyska staten. Detta skedde enligt Dahlbergs uppgifter i januari. Den 14 februari kallades Telubs verkställande direktör till en uppbragt handelsminister, som sade att utbildningen måste stoppas. Dahlberg hävdade att det var för sent att göra något åt saken, och Hadar Cars sade att han skulle återkomma. Enligt Hadar Cars konstaterades senare att hans negativa syn på utbildningen delades av statsministern, utrikesministern, industriministern och samordningsministern i folkpartiregeringen, då frågan diskuterades. Men vid närmare eftertanke och sedan förenade fabriksverkens chef Eric Malmberg, som är ordförande i Telubs styrelse, samtalat med industriminister Huss blev beskedet till Dahlberg ändå till slut en bekännelse av regeringens vanmakt. I det stadium ärendet då befann sig saknade regeringen konstitutionella möjligheter att inskrida, erkänner Cars. Mot detta bör ställas vad Per Ahlmark skrivit i en artikel i Expressen, nämligen: ”Fp-regeringen tycks ha ogillat saken men hade inte kraft att ingripa. Men att hindra ett statligt företag att utbilda utländska militärer är naturligtvis möjligt; det handlar främst om politisk vilja. Varför saknade Ullsten det?” Så är jag inne på regeringen Fälldin II. Försvarsminister Eric Krönmark fick den 6 december 1979 en redogörelse för utbildningen och hade ingen annan kommentar än att det var viktigt att sekretess i fråga om svenska försvarshemligheter iakttogs. Slutligen har i denna regering handelsminister Staffan Burenstam Linder i ett frågesvar delgett denna kammare att regeringen inte avser att vidta några åtgärder för att hindra ifrågavarande utbildningsprojekt. Med tanke på den betydelse talarna efter mig kommer att fästa vid den saken, vill jag också erinra om att regeringen Ullsten den 19 juli 1979 tillkallade en parlamentarisk utredning om översyn av riktlinjerna för svensk krigsmaterielexport. I direktiven anges bl.a. att utredningen bör ta upp frågan i vad mån det är befogat att betrakta övningsoch utbildningsanordningar som krigsmateriel. Utredningen tillkom alltså först nästan exakt 20 månader efter det att Karin Söder i den första borgerliga regeringen gett klartecken till utbildningen av libyska medborgare vid Telub AB. I direktiven finns inget krav på att frågan om utbildningen skall behandlas med förtur. Den redogörelse jag här lämnat för den politiskt heta potatisens vandring mellan ett stort antal statsråd i tre regeringar kan måhända förefalla otrolig, men verkligheten överträffar ju ofta dikten. Vad jag sagt bygger helt på det material som utskottet redovisar som resultat av sin granskning. Den borgerliga majoriteten skriver att denna granskning inte föranlett något särskilt uttalande från utskottets sida. Något ligger det väl i detta. Skildringen kommenterar sig själv. Sedan jag följt de många turerna kom jag att tänka på ett latincitat, som fastnat i mitt huvud från skoltiden: ”Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.” Det betyder: Låt vara att förmågan saknas, så är dock den goda viljan berömvärd. Vi socialdemokrater klandrar inte statsråden för att de i den tjänsteutövning vi granskat gjort för mycket eller för litet. Vad vi klandrar är vimsigheten och virrigheten i agerandet. Frågan har behandlats från en rad utgångspunkter av skilda departementschefer. Men ingen av de tre borgerliga regeringarna har samlat sig till någon enhetlig och gemensam bedömning. Det är det som har gett handläggningen prägeln av stor förvirring och oklara besked. En sådan virrighet underminerar en parlamentarisk regerings auktoritet och skapar osäkerhet hos dem som söker råd och anvisningar hos ansvariga medlemmar av densamma. Jag yrkar att denna kritik ges regeringen till känna och att således reservation 5 bifalles.

Herr talman! Utskottets granskning av regeringens handläggning av den s.k. Telubaffären gäller frågan om handläggningen står i överensstämmelse med de av riksdagen antagna riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten. I princip råder ju förbud mot vapenexport. Det är då naturligt att de undantag som görs måste vara omsorgsfullt reglerade. Lika naturligt är att den svenska vapenexporten blir livligt diskuterad både här i kammaren och i våra massmedia. Den diskussionen hänger givetvis ihop med det starka engagemang som Sverige sedan länge har känt för fredsoch nedrustningsfrågorna i vår värld. Av detta följer att vapenexportdebatten på Nr 137 senare år alltmer kommit att kretsa kring mottagarländernas lämplighet. Just Onsdagen den på den punkten kan man säga att våra nuvarande bestämmelser inte är 7 maj 1980 fullgoda. Jag kan ta några exempel. Exporttillstånd beviljas inte till stat, där väpnad inre konflikt pågår. Vad är då väpnad inre konflikt? Och hur definierar man uttrycket ”internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt”? Valet av länder för vår vapenexport kan alltså ibland bli svårt. Om bestämmelserna och riktlinjerna kan vara svårtolkade när det gäller dessa exempel, har vi däremot mycket klara definitioner på vad som är krigsmateriel. Det finns en ganska noggrann förteckning. Den rymmer bara två tydliga undantag. Materiel tillverkad före 1890 är fri. Dvs. vårt gamla hederliga mausergevär m/96 är fortfarande krigsmateriel men däremot inte Remingtongeväret från 1867. En slätborrad hagelbössa är inte heller krigsmateriel. Det är helt överflödigt att läsa vidare i krigsmaterielförteckningen. Vad vi däremot skall lägga märke till är att bestämmelserna endast reglerar hårdvaran. Mjukvaran, exempelvis tillverkningsrättigheter, ritningar, know-how och liknande, är inte reglerad i bestämmelserna. Om utbildning står inte ett enda ord. Och vad vi diskuterar här i kammaren i dag är ju försäljning av utbildning, en utbildning som sker här i landet och som enligt läroplanen omfattar vad som betecknas vara ”civila” ämnen. Därmed kan jag slå fast en sak: Det är inte regeringens handläggning av krigsmaterielexporten som vi behöver diskutera här i dag — i varje fall inte från konstitutionell synpunkt. Jag skall inte ta upp någon debatt om Telubs interna beslut. Jag håller mig här enbart till regeringens handläggning. Skall vi då lägga handelspolitiska aspekter på frågan? Det gör tydligen reservanterna. Vari ligger då det handelspolitiska och utrikespolitiska problemet? Låt oss notera följande: Den andra parten är Libyen. Libyen tillhör de länder till vilka vi inte säljer krigsmateriel. Men vi har diplomatiska förbindelser med Libyen. Vi har också handelsförbindelser med Libyen med relativt stor årsomslutning. 1979 exporterade vi för 293 milj.kr. och importerade för 481 milj.kr. Jag skall inte närmare kommentera den berömvärda goda vilja som Olle Svensson ansåg saknas hos den nuvarande regeringen men underförstått kanske ansåg fanns hos regeringen Palme. Handelsförbindelserna med Libyen fick en alldeles speciell status, då den libyske premiärministern Jalloud besökte den socialdemokratiska regeringen Palme i mars månad 1974. Det var då denna fråga uppkom. Här har vi upprinnelsen. I den presskommuniké som utfärdades — jag håller mig till öppna papper — är det intressant att notera den libyska delegationens sammansättning. Delegationen leddes av premiärministern, som är major i Libyens armé. Han åtföljdes av andra ministrar, bl.a. också chefen för den libyska marinen, major Shakshiki. Under besöket, som varade i flera dagar, sammanträffade den libyska delegationen inte bara med de socialdemokratiska regeringsledamöterna. Man träffade också representanter för det socialdemokratiska partiet. Man träffade representanter för SSU, och man träffade represen 65 Det skedde ett tankeutbyte som fullföljdes i ett protokoll och också i ett offentligt pressmeddelande. Man var överens om att stärka och utveckla samarbetet mellan Sverige och Libyen, speciellt på handelsoch industriområdet. Man fann att på vissa områden var förutsättningarna speciellt gynnsamma — jag räknar bara upp några — bl.a. kärnenergiområdet. Låt det ordet sjunka ner i minnet litet grand. Det säger nämligen så mycket om hur omfattande och hur långtgående utbyte den socialdemokratiska regeringen hade tänkt sig med Libyen. Vidare nämndes yrkesutbildning, konsulttjänster, know-how och experter. Göres oss fler vittnen behov för att vi skall ha klart för oss vad den här affären började med? Olle Svensson har gjort en historieskrivning. Låt mig innan jag kommenterar den bara säga: Den bakgrund jag har tecknat här är klar och tydlig. Det enda som är förvånansvärt är att just socialdemokraterna nu, sex år senare, kritiserar den skörd till vilken de själva varit såningsmän. Olle Svenssons historieskrivning är korrekt så långt jag har kunnat följa med. Han nämnde också, fullt korrekt, att berörda statsråd inte har varit förtjusta. Telubaffären har inte varit populär, vare sig i regeringskretsen eller i svenska massmedia, och det har sin speciella förklaring. Libyen tillhör arabstaterna, och Libyens ledning har varit speciellt aggressivt stämd mot staten Israel. Man ifrågasätter t.o.m. denna stats existens. Det är inte populärt i Sverige. Här har, vågar jag säga, en klar majoritet stora sympatier just för staten Israel. Men låt oss, herr talman, lämna våra sympatier åt sidan. Låt oss pröva den här tanken: Tänk om det vore 80 israeliska ungdomar som skulle genomgå en teknisk utbildning i Växjö i Telubs regi. Skulle reaktionen då ha blivit lika häftig? Jämförelsen finns där. Både i Israel och i Libyen är manliga ungdomar i 18-20-årsåldern värnpliktiga och inskrivna i landets krigsmakt. I länder där man varje dag fruktar krig och förbereder sig för krig spelar landets krigsmakt en mycket större roll än i vår fredliga vrå av världen. Där ingår totalförsvaret i det dagliga livet för medborgarna. I sådana länder är gränsen mellan civila och militära myndigheter inte lika knivskarp som här. Vi kan tycka illa om den här frågan, känna det hela olustigt.

Telubaffären får ses som ett exempel på hur svårt det ibland är att avgöra om en vara, hård eller mjuk, kan komma ett främmande lands krigsmakt till gagn. Det finns paralleller också på hårdvaruområdet. Den snabba tekniska utvecklingen, speciellt på elektronikens område, gör det allt svårare att dra gränser mellan civil materiel och krigsmateriel. Komponenter som var för sig är helt oskyldiga och helt civila kan lätt sammanfogas till ett fullständigt försvarssystem. Nr 137 Därmed har jag också antytt litet grand de svårigheter som möter den : Onsdagen den särskilda utredning som skall göra en översyn av våra riktlinjer för krigsmaterielexporten. Låt mig till sist rikta några frågor till reservanternas talesman Olle Granskning av Svensson. Det sägs i reservationen att en samlad bedömning borde ha gjorts. Det sägs att handläggningen av frågan i regeringen har präglats av stor steutövning m.m. förvirring och oklara besked. Men låt oss då få höra hur det borde ha gått till! Vad är det för beslut som borde ha fattats? 1. Har någon av de tre aktuella regeringarna fattat något beslut i Telubaffären? Svaret är ju nej, och det menar också Olle Svensson. 2. Borde regeringen ha fattat något beslut om den aktuella utbildningsverksamheten? Vad borde man i så fall ha gjort? Det förelåg ju inte någon formell framställning. 3. Kan man påstå att en regering i Sverige f. n. har någon laglig rätt att förbjuda en utbildning av det slag som nu pågår vid Telub i Växjö? 4. Om man hade utfärdat ett sådant förbud, vad skulle konstitutionsutskottet och kammaren då ha sagt i dag? Herr talman! Allra sist: Låt oss försöka se mera på de stora, principiella linjerna när det gäller vår vapenhandel och inte ägna all vår tid åt att söka fel i detaljer och handläggningsrutiner. De svenska regeringsledamöterna är inte och vill inte vara några ”dödens köpmän”. Oppositionen har säkert samma strävan, men om dagens debatt skall ge något av värde för eftervärlden, någon vägvisning för framtiden, är det enligt min mening viktigt att felsökeriet inte drivs in absurdum.

Herr talman! Utbildningen av libyska medborgare vid Telub i Växjö har väckt en uppmärksamhet av mer än normal omfattning, och man kan tycka att det mesta borde vara sagt vid det här laget. Men det är det inte. Om det lämpliga i denna affär kan råda delade meningar. Ekonomiskt sett torde det emellertid vara en mycket god affär för det helstatliga Telub. Goda affärer har som bekant inte alltid kännetecknat statliga företag, men självfallet finns det långt viktigare aspekter än rent ekonomiska i detta ärende. Sedan mycket lång tid tillbaka har vi inte exporterat krigsmateriel till Libyen. I konsekvens därmed bör inte heller utbildning med militärt innehåll erbjudas libyer från svensk sida. Frågan är då — och det är, herr talman, den avgörande frågan — om denna utbildning är militärt inriktad eller inte. Här står uppgift mot uppgift, och det är inte möjligt för konstitutionsutskottet att definitivt avgöra denna fråga. Vad som dock kan konstateras är att frågan om utbildningsverksamhet av militärt slag är föremål för behandling i den utredning om den framtida krigsmaterielexporten som tillsattes den 19 juli 1979. I framtiden behöver vi förmodligen inte komma i denna situation, genom att vi då bör ha ett säkrare underlag att stå på när det gäller liknande affärer. Vad beträffar den här aktuella affären kan vi konstatera att flera 67 regeringar bedömt de konstitutionella möjligheterna att stoppa affären som obefintliga. Om detta råder uppenbarligen ingen oenighet inom konstitutionsutskottet. Den socialdemokratiska reservationen har alls ingen anmärkning att rikta på den punkten. Och om det skulle ha funnits några konstitutionella möjligheter att stoppa affären så vore det utmärkt om vi i dagens debatt kunde få ett besked från den socialdemokratiske talesmannen om vilka dessa metoder skulle ha varit. Någon konstitutionell kritik kan alltså inte riktas och har inte heller riktats från reservanterna mot de regeringar som varit inblandade. Olika statsråd har varit olika negativt inställda, och det vore väl märkligt om alla hade exakt samma bedömning. Eric Krönmark, som åberopades här, sade redan från början att han var utomordentligt tveksam till denna affär men att han inte såg några konstitutionella möjligheter att gripa in. Om regeringen hade ingripit och försökt förbjuda affären, hade med all säkerhet konstitutionsutskottet fått utreda denna sak, fast då från rakt motsatta utgångspunkter. Men för framtiden måste det finnas klara legala möjligheter att via krigsmaterielexportkungörelsen säga ja eller nej till affärer av detta slag. Den utredning som nu arbetar måste försöka komma fram till så enkla och klara regler som möjligt. Är utbildning av det aktuella slaget i praktiken att jämställa med export av krigsmateriel, ja, då skall den helt enkelt inte få äga rum när det gäller elever från sådana länder som inte får motta svensk krigsmateriel. Herr talman! Socialdemokraterna har avgett en märklig reservation i ämnet. De har uppenbarligen inget emot att utbildningen äger rum, för den tar man inte avstånd från. De anser inte heller att regeringen har handlat inkonstitutionellt. Vidare hävdar de inte att regeringen haft konstitutionella möjligheter att stoppa affären. Nej, de menar, föga konkret, att ”handläggningen av frågan präglats av stor förvirring och oklara besked”. Därför har de som sökte råd och anvisningar från medlemmar av regeringen känt osäkerhet. Nåja, låt oss först och främst konstatera att frågan har handlagts av tre olika regeringar. En av dessa tillkom också genom socialdemokraternas medverkan. Några bestämda direktiv har dessa regeringar inte kunnat utfärda, för då skulle regeringarna ha handlat inkonstitutionellt. Direktiven från enskilda statsråd kan i detta fall aldrig bli så bestämda att affären därigenom stoppas, för då handlar det om ministerstyre. Sådant är som bekant förbjudet. Socialdemokraterna har i konstitutionsutskottet tidigare i andra sammanhang anmärkt på vad man har hävdat varit ministerstyre. Det handlar här om att tillämpa en kungörelse om krigsmaterielexport som, det skall gärna medges, har sina brister. Men den tillkom på initiativ av en socialdemokratisk regering, så dess utformning kan inte skyllas på de borgerliga partierna. Sedan är det här också fråga om ett statligt företag som är dotterbolag till förenade fabriksverken, FFV. Man kan tycka att andra regler borde gälla för regeringens påverkan av de statliga företagen, men också här är det socialdemokraterna som har skapat reglerna. Uttrycken ”stor förvirring och oklara besked”, som används i den socialdemokratiska reservationen 5, Nr 137 passar nog bättre in på det sätt varpå socialdemokratiska regeringar och Onsdagen den statsråd tidigare skött kontakterna med den statliga företagsamheten. 7 maj 1980 Om utbildningen hade gällt ett annat land än Libyen, säg Kenya, Tanzania eller varför inte Tunisien, så hade det med all säkerhet inte blivit någon debatt i ärendet. Men Libyen bedriver både inrikesoch utrikespolitiskt en politik som är Sverige främmande. Vi har fått närmare kontakter med Libyen sedan revolutionen där 1969. Som redan påpekats av föregående talare tog den socialdemokratiska statsministern Olof Palme och dåvarande socialdemokratiske handelsministern initiativ för att öka kontakterna. 1974 inbjöd Olof Palme sin libyske kollega, premiärministern och medlemmen av revolutionsrådet, major Jalloud till Sverige. Detta var kanske i och för sig inte så märkligt, för just då fanns inbjudningar utfärdade av herr Palme till diverse utländska politiker, Fidel Castro och andra, att komma till Sverige. Jag skall inte räkna upp hela listan. Men det intressanta är vad som den 6 mars 1974 överenskoms mellan herr Palme och revolutionsrådsmajoren Jalloud. Jag har här ett protokoll med herr Palmes och major Jallouds namnteckningar. Man kom överens om att ”stärka och utveckla sådant samarbete, vars förutsättningar förefaller att vara speciellt gynnsamma på följande områden”. Sedan nämns, vilket har sagts i dagens debatt, som en särskild punkt just yrkesutbildning. Konsulthjälp nämns också som en särskild punkt, likaså know-how och experter — alltså just de områden som Telubaffären handlar om. Men det är, herr talman, inte slut med detta.

Mot den bakgrunden förefaller herr Svenssons anförande och den socialdemokratiska reservationen att vara rent hyckleri — om man varit medveten om detta och inte, som vanligt, också den här gången slarvat i granskningsarbetet — eller också är det en svidande kritik mot partiledaren Olof Palme och den dåvarande handelsministern. Herr talman!

Kritiken i denna affär kan naturligtvis riktas mot det förhållandet att enskilda statsråd inte har varit tillräckligt bestämda, att de kanske skulle ha haft hårdare nypor. Men den grundläggande kritiken måste faktiskt riktas mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen och mot den gäller utländska kontakter som präglade socialdemokraterna under början och mitten av 1970-talet indirekt tog initiativet till den här affären.

Herr talman! Det här är, som framgått av debatten, en lång historia, och jag skall bara bidra med att återge en liten del av den. Det är mycket lätt att redogöra för folkpartiregeringens befattning med Telubaffären. När regeringen fick kännedom om saken gjorde den omedelbart den bedömningen att det här var en olycklig affär. Man undersökte därefter om affären kunde stoppas men kom fram till att det inte fanns några konstitutionella möjligheter att göra det. Då sade man sig: Om denna affär inte kan stoppas måste lagen ändras. I det syftet gav man en utredning, som ändå skulle tillsättas, i uppdrag att undersöka just det speciella problemet med export av utbildningstjänster. Nu säger socialdemokraterna att de olika regeringarnas hantering av Telubfrågan har präglats av förvirring och motsägelser. Vi som har haft tillfälle att bevittna socialdemokraternas beslutskramp i utskottet skulle nog snarare säga att deras egen hållning har präglats av förvirring och motsägelser. Vid flera sammanträden förde socialdemokraterna nämligen en svår inre kamp: Skulle man angripa folkpartiregeringen för att den hade gjort för mycket eller för att den hade gjort för litet? Man lyckades inte bestämma sig på den punkten utan valde till slut att i stället gå fram med en högst konstruerad kritik gentemot vad man kallade en förvirrad regeringspolitik. Låt oss då här i kammaren reda upp det som vi inte lyckades reda upp i utskottet. Jag vill ställa två frågor till Olle Svensson, varav den andra sammanfaller med de frågor som ställts av de två föregående talarna. För det första: Har ni nu äntligen bestämt er? Kan socialdemokraterna ge ett klart besked om huruvida ni menar att affären är acceptabel eller att den — som folkpartiregeringen menar — är klandervärd? För det andra: Exakt vad skulle ni ha gjort i samma läge? Det räcker inte med att tala om förvirring och motsägelser när man inte kan ge besked om vad man själv skulle ha gjort. Kan Olle Svensson klart deklarera vad en socialdemokratisk regering skulle ha gjort?
Herr talman! En debatt av det här slaget går på ett eller annat sätt alltid till eftervärlden som källskrifter. Daniel Tarschys anförande ger mig anledning att göra en korrigering av hans historieskrivning. Han säger att förutvarande handelsministern Hadar Cars, när denne kom i kontakt med Telubaffären, fann anledning att i de utredningsdirektiv som ändå skulle utfärdas beträffande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport även skriva in att man skulle göra en översyn av frågor som gäller försäljning av utbildning. Det står faktiskt inte så i utredningsdirektiven. Där står det så här: ”Kommittén bör närmare belysa de här berörda gränsdragningsfrågorna. I detta sammanhang bör också diskuteras i vad mån det är befogat att betrakta Det begrepp som här används är utbildningsanordningar, och det är inte detsamma som utbildning. Med utbildningsanordningar menas simulatorer, målanordningar och attrapper. Jag ville bara läsa in vad som verkligen står i direktiven, så att det inte skall råda något tvivel om vad direktiven innehåller och hur de skall tolkas. Flera talare har uttalat förhoppningar om att utredningen ändå skall ta upp utbildningsfrågorna. Jag är själv ledamot av utredningen, och vi har bestämt oss för att göra det, trots att utbildningsfrågorna inte är uttryckligen nämnda i direktiven. Med det hoppas jag, herr talman, att vi har en fullständig historieskrivning gjord.
Herr talman! Det råder inget som helst tvivel om att folkpartiregeringens avsikt var att export av den typ som förekom i Telubaffären skulle undersökas av utredningen. Och att denna avsikt har gått fram till utredningen har nu Sven-Erik Nordin bekräftat.
Herr talman! Då beklagar jag bara att skrivförmågan inte var bättre utvecklad hos folkpartiregeringen.

Herr talman! Affären med Telub, frågor om utbildning och eventuell export av krigsmateriel, som också har skymtat i den här bilden, visar bara — såsom framhållits tidigare av andra talare — på svagheterna i bestämmelserna när det gäller export av militär teknologi och militär materiel. Det är inte första gången som sådant här har inträffat. Det har skett under många regeringar. Om man tittar på vad som hänt under efterkrigstiden i Sverige och på den svenska vapenexportens historia under den tiden finner man att vi hade ett första fall redan på 1950-talet. Då gällde det Egypten, utbyggnad av vapenfabriker och svensk expertis. Så har det pågått. Olika saker har hänt ända fram till den välkända Spicaaffären för ett par år sedan, där det gällde motortorpedbåtar till Malaysia och utbildning av personal i Karlskrona. Och så kommer det naturligtvis att fortsätta så länge bestämmelserna har den utformning de har. Det är bara att hoppas att den sittande utredningen skall komma fram till mer stringenta och bestämda regler, så att detta inte kan upprepas om och om igen. Det är självklart att vapen och personal hör ihop. Det finns mycket hyckleri i de svenska vapenexportbestämmelserna. Det här är en sådan punkt — där man försöker skilja på export av ett ofta ganska högt tekniskt utvecklat vapen eller vapensystem av större eller mindre omfattning och den personal som skall sköta det. Man kan inte bara sälja ett vapen till en nation eller till en grupp av något slag och tro att dessa kan sköta det. De måste naturligtvis få utbildning, och bara de som byggt vapnet kan ge dem den utbildningen. Detta är en av de stora stötestenarna, vilket också har påpekats av många. SIPRI har haft frågan uppe. Det är en internationell stridsfråga, och många av världens vapenexportörer har diskuterat frågan. Sverige hör till dem — en liten och ganska kvalificerad exportör. Man kan inte sälja vapen om man inte också säljer kunnandet — det som med ett fint ord brukar kallas know-how. Man måste sälja expertisen också, annars köper andra länder inte av oss. Den svenska vapenexporten bedrivs ju i många fall med ekonomiska och även med handelspolitiska förtecken, och regeringarna har, oavsett färg, många gånger stått maktlösa i sådana frågor. Skälen härtill har varit ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga, hänsyn till andra internationella förbindelser osv. Det är egentligen märkligt att konstitutionsutskottet sedan en tid av flera år tillbaka inte har reagerat mot de vapenexportaffärer som förekommit. Konstitutionsutskottet var tydligen mera aktivt under slutet av 1950-talet och under början och mitten av 1960-talet, då man upprepade gånger tog upp sådana här exportaffärer. Nu har det varit alldeles tyst från KU:s håll i ett tiotal år, fastän det förekommit affärer av motsvarande slag som minst lika mycket hade förtjänat att granskas. Men det är ju bra om konstitutionsutskottet i fortsättningen blir mera aktivt i denna fråga. Det har nu blivit bråk om den affär som kammaren f. n. behandlar, och den är självfallet klantigt handlagd, på olika sätt av olika regeringar — och det är inte säkert att en socialdemokratisk regering skulle ha skött den mycket bättre. Men det finns under alla förhållanden anledning att rikta kritik mot handläggningen av denna affär, och därför kommer vi i vpk att stödja den socialdemokratiska reservationen beträffande detta avsnitt. Jag vill dock också säga att osäkerhet och förvirring måste bli resultatet, oavsett vilken regering som sitter, med sådana bestämmelser som de som nu gäller. Under sådana förhållanden blir det de ekonomiska villkoren, hänsynen till företagen — antingen det gäller statliga företag, FFV, Bofors eller andra företag — och handelspolitiska intressen som blir vägledande. Indignationen har varit stor på många håll, men jag tänker inte gå in på det. Det har förekommit många andra affärer med svensk export av vapen där minst lika stor indignation som i detta fall kunde ha varit befogad. Men i de fallen har man inte hört några större protester, trots att exporten kanske gått till diktaturstater av mycket värre sort än vad Libyen påstås vara. Jag vill mot den bakgrunden uttrycka den förhoppningen att konstitutionsutskottet i fortsättningen mera aktivt synar den svenska vapenexporten i sömmarna, som man gjorde på 1950 och 1960-talen. Vi kommer säkerligen att få fler sådana här affärer också fortsättningsvis, så länge bestämmelserna inte har blivit omarbetade på ett sådant sätt att de bättre beskriver vad som är tillåtet och vad som inte är det i vad gäller frågor om utbildning och teknik, i vad gäller ren materielexport osv. Det måste alltså till en väsentlig förbättring i det avseendet, och vi får hoppas att utredningen kommer att resultera i förslag i denna riktning.

Herr talman! Vi har här lyssnat till tre talangfulla regeringsadvokater, men vad Sven-Erik Nordin, Anders Björck och Daniel Tarschys sysslar med är ju framför allt att liksom Pontus Pilatus två sina händer och vädjande till allmänheten säga: Härtill var vi nödda och tvungna. Och lägg märke till vilken taktik man använder! Man väljer att peka ut syndabockar, nämligen dels den socialdemokratiska regeringen — vilket var fallet i Sven-Erik Nordins och Anders Björcks inlägg —, dels indirekt chefen för Telub AB och styrelseordföranden i detta företag, vilka agerat för att den aktuella utbildningen skulle startas. Låt mig då först i vad gäller de socialdemokratiska regeringarna säga att ingen som helst granskningsanmärkning liksom inte heller något kritiskt uttalande har framförts under utskottsbehandlingen.

Vid president Jallouds besök här den 4-6 mars 1974 gjorde man från svensk sida helt klart att någon krigsmaterielexport till Libyen inte kunde komma i fråga.

Vi har fått en statistik över handeln som visar att den har utvecklat sig positivt, vilket jag anser är i och för sig värdefullt; jag tror inte att någon kan säga att det är felaktigt att vi handlar med Libyen. Sedan tycker jag dock — och det är kanske framför allt det som vi har försökt att få majoriteten att förstå att vi riktar kritiken mot — att det är värre att en regering här flyttar över ansvaret på chefen för Telub och på dess styrelse. Våra samtal med Benkt Dahlberg i utskottet visar att företaget alltigenom har uppfört sig korrekt mot regeringen. Inför utskottet har Benkt Dahlberg bekräftat vad han sagt i Svenska Dagbladet, nämligen att om regeringen hade beslutat att utbildningen skulle stoppas, så skulle Telub naturligtvis ha gjort detta. Jag ställde under utskottsförhöret frågan till Dahlberg: Då ni sökte kontakt med UD, kände ni då till att bestämmelserna om krigsmaterielexport inte omfattade utbildning? Detta kände han givetvis som tjänsteman väl till. Vidare frågade jag: Om ni i stället för en klarorder från utrikesdepartementet, godkänd av utrikesministern, hade fått ett besked om att utbildningen borde stoppas, hade ni då följt det rådet? Svaret blev att det skulle man ha gjort. Alltså: Utrikesdepartementets ställningstagande, som var godkänt av utrikesminister Karin Söder, blev avgörande för att man kunde fullfölja förhandlingarna om utbildning av libyska tekniker. Jag har sagt att vi socialdemokrater inte har kritiserat denna klarorder från regeringen — det har vi inte haft någon anledning att göra. Vad vi har kritiserat är att regeringen inte tagit konsekvenserna av sin klarorder och öppet i debatten erkänt sitt ställningstagande. Detta tycker jag har skapat oklarhet hos dem som har sökt råd hos regeringen, och det är det vi har kritiserat. Vi har ju ändå studerat dokument varav klart framgår att ärendet har föredragits inför utrikesministern och att någon erinran mot utbildningen inte har gjorts av Karin Söder och inte heller av något annat statsråd.

Herr talman! Olle Svensson säger att vi från borgerligt håll tvår våra händer. Det gör vi inte alls. Det är vi som har tagit initiativ till att det blir en tvätt genom att vi har sett till att frågan har kommit upp till konstitutionsutskottets granskning — det har nämligen inte socialdemokraterna gjort — trots att det skulle kunna innebära att en eller annan borgerlig partivän som sitter i regeringen råkar ut för en liten släng. Vi är inte så förtvivlat rädda som ni socialdemokrater för att någon partivän kan få uppleva ett uns av kritik. Orsaken till att ärendet har kommit upp är att den lagstiftning som finns på detta område är snårig. Krigsmaterielexportkungörelsen är inte särskilt bra när det gäller denna typ av verksamhet. Men den bär snarast Olle Svenssons partivänner ansvaret för och inte vi från borgerligt håll. Det är ni som har drivit igenom den, det är ni som har tagit initiativ till den. Vi har varit beredda att diskutera hur den skulle kunna förbättras, och initiativ har tagits på detta område. Sven-Erik Nordin har motionerat i ärendet, och förre handelsministern Hadar Cars har tillsatt utredningen. Vi har försökt föra en saklig och konstruktiv debatt kring dessa frågor, men socialdemokraterna har inte velat vara med. I stället har de, som Daniel Tarschys sade, efter ett våldsamt vacklande i fråga om vilken infallsvinkel de skulle ha för sin kritik, hamnat på en reservation som är några allmänna rallarsvingar och ingenting annat. Sedan säger Olle Svensson att det var synd att Anders Björck inte i konstitutionsutskottet tog upp detta med Olof Palme. Det gjorde jag visst. Jag tog upp denna fråga på ett mycket tidigt stadium av handläggningen och pekade på det besök som en representant från Libyen gjorde här 1974. Det var f. ö. det första officiella besöket här sedan revolutionen i Libyen 1969. Jag pekade också på — och Olle Svensson borde ha varit klok nog att uppfatta detta som en varning — att socialdemokratiska initiativ hade tagits från bl.a. Olof Palmes sida. Men Olle Svensson ville inte lyssna på det örat, och han bekvämade sig uppenbarligen inte heller att läsa igenom det protokoll som skrevs under. Hade han gjort det, tror jag inte att socialdemokraterna hade varit lika framfusiga när det gällt att rikta kritik mot de borgerliga. Visst har vi vidare frågat utrikesdepartementet om detta. Det framgår av den promemoria som vi fick från utrikesdepartementets politiska avdelning, daterad den 22 april 1980 — den är hemligstämplad, och därför kan jag tyvärr inte läsa upp den — som just berörde om det 1974 förekom överläggningar om krigsmaterielexport eller inte. Utrikesdepartementet konstaterade att sådana överläggningar inte förekom. Därav följer att det som sedan kommit till stånd inte faller — åtminstone inte formellt juridiskt — under bestämmelserna om krigsmaterielexport. Det är alltså, i enlighet med det protokoll som upprättades i mars 1974 mellan Jalloud och Olof Palme, fråga om yrkesutbildning. Detta protokoll kommer inte Olle Svensson och socialdemokraterna ifrån. Då hade Khadaffi suttit vid makten i fem år. Han hade genomfört sin islamiska revolution. Han hade gjort ett och annat, Olle Svensson, som jag inte vill pina kammaren med — det finns mycket klara belägg för hur man t.ex. behandlade politiska motståndare. I det läget inte bara skriver man under ett avtal med Libyen, utan man inbjuder också Jalloud till Sverige. Man ger en stor bankett för honom på utrikesdepartementet, den första alkoholfria banketten i utrikesdepartementets historia. Dvs. flaskorna kom fram när Jalloud hade gått på kvällen, för att vara helt exakt i historieskrivningen. Då passade det de socialdemokratiska statsråden att ta fram dem. Och Jalloud hyllades, och representanter för hans marin var med. Protokollet är alldeles klart. Det upptar på punkten D yrkesutbildning, på punkten F konsulttjänst, på punkten G know-how och experter. Och dessutom upptar det, som Sven-Erik Nordin har sagt, kärnenergi på punkten C. Det innehåller också, vill jag understryka, en direkt uppmaning till berörda företag — och vad kan då vara närmare berört än ett helstatligt företag? — att aktivt arbeta i denna anda. Och detta är undertecknat av Olof Palme. Man tillsatte därefter en blandad kommission för att försöka följa upp avtalet. Senare anteckningar, som jag inte skall pina herr Svensson med, konstaterar att man inte från svensk sida — och inte heller från libysk sida, för den delen — var nöjd med takten i ansträngningarna att göra någonting för att följa upp detta avtal. Det kan alltså med fog sägas att socialdemokraterna har ett stort ansvar för den här typen av affärer med Libyen. Det kommer man icke ifrån, hur mycket man än vill kritisera enskilda borgerliga statsråd.

Herr talman! Anders Björck försöker blanda bort korten. Först kan jag rätta ett felcitat. Han sade att jag har sagt att den utbildning som sker vid Telub skulle vara en utbildning av terrorister. Det har jag inte sagt. Jag citerade förre folkpartiledaren Per Ahlmark, som använde detta uttryckssätt — samme Per Ahlmark som deltog i den regering som gav klartecken för utbildningen av libyska militärer. Klartecknet gavs Gels av utrikesministern Karin Söder, dels av den moderate försvarsministern Eric Krönmark. Vad gäller den diskussion vi har fört — och talmannen har ännu inte ingripit — så står det i betänkandet under Övriga frågor: ”Utbildning av lybiska medborgare vid Telub AB”. Det framgår av handlingarna till betänkandet att den socialdemokratiska regeringen inte har befattat sig med den frågan. Det har heller inte, sedan man tagit in handlingar från utrikesdepartementet — jag har dem här, men de är strängt förtroliga och jag kan inte läsa direkt från dem —- framkommit någonting som tyder på att socialdemokraterna med sina initiativ för en ökad handel med Libyen har förberett den här utbildningen. I stället har man varit väldigt noga med att export av krigsmateriel skulle undvikas. Jag vill understryka — och jag vänder mig särskilt till Daniel Tarschys — vad Per Ahlmark har sagt, nämligen att om den politiska viljan hade funnits, så hade man kunnat stoppa den här utbildningen. Man skall alltså inte skylla på konstitutionella svårigheter. Vad vi socialdemokrater begär av en regering är att den skall ta ansvar för sina handlingar. I stället skyller man på en annan regering, som över huvud taget inte haft den här frågan under behandling. Vidare försöker man göra gällande att ett statligt företag inte har handlat lojalt, när företaget i själva verket har frågat regeringen hur det skall förfara. Det är det som är virrigt och vimsigt, det är det som är fel — att inte ta ansvar för sina handlingar.
Herr talman! Vad som är virrigt och vimsigt i den här debatten må väl andra döma om. Jag vill bara säga att vi på borgerligt håll sannerligen inte försöker blanda bort några kort. Vi har tvärtom försökt se till att korten kommer på bordet. De som spelar med väldigt svaga kort i det här sammanhanget är de socialdemokratiska reservanterna, som inte var medvetna om att det fanns en joker i leken, nämligen herr Palme, som indirekt — jag vill t.o.m. säga: på vissa punkter direkt — är upphovet till att den här affären har kommit till stånd. Jag har, liksom herr Nordin, flera gånger citerat innehållet i det protokoll som skrevs. Herr Svensson kan väl inte försöka påstå att detta protokoll icke existerar. Det ligger en kopia framför mig här med herr Palmes och premiärminister Jallouds egna namnteckningar. Där står helt klart vad man förhandlade om. Herr Svensson beklagar att borgerliga regeringar inte stoppade affären. Kravet kunde väl med än större rätt ha ställts att man från socialdemokratiskt håll inte hade satt i gång den här affären. Men det är en känslig punkt för socialdemokraterna. Just vid det här tillfället slöts en rad avtal med diverse regimer. Jag är övertygad om att vi i konstitutionsutskottet framdeles kommer att få stifta bekantskap med en del andra avtal som slöts under den revolutionära yran då herr Palme var statsminister. Men det här är obehagligt för herr Svensson och socialdemokraterna. Jag betraktar det som en stor triumfatt frågan är så obehaglig att herr Svensson ropar på talmannens hjälp för att få slut på debatten. Då tycker jag inte man behöver tillägga särskilt mycket mer.
Herr talman! Jag tvingas att redovisa det besked konstitutionsutskottet har fått från utrikesdepartementet i en handling daterad den 22 april 1980. Utskottets kansli har frågat: Behandlades frågan om krigsmaterielexport till Libyen i samband med premiärminister Jallouds besök i Sverige den 4-6 mars 1974? UD svarar: Relevanta handlingar närsluts. Såvitt framgår av dessa gjorde man från svensk sida helt klart för libyska vederbörande att någon krigsmaterielexport till Libyen inte kunde komma i fråga. Jag har inte, Anders Björck, påstått att den utbildning som förekommer i Växjö är att betrakta som krigsmaterielexport eller att det ens rör sig om en militär utbildning. Den frågan har konstitutionsutskottet inte prövat. Vad vi har påpekat är att om en regering bereds tillfälle att ta ställning till en sådan här fråga och tar ställning genom sin utrikesminister och sin försvarsminister bör den ha politiskt kurage att i den allmänna debatten försvara det ställningstagandet. Den bör inte skylla på andra, inte på den socialdemokratiska regeringen, inte på Telubchefen, och den bör inte heller skylla på att den inte skulle ha möjlighet att påverka förhållandena. Det är också intessant att denna utredning, som enligt herr Nordin fått mycket oklara direktiv då det gällt att ta upp frågan om utbildningens förenlighet med krigsmaterielexportreglerna, tillsattes 20 månader efter det att utrikesministern gav klarorder. Hade man haft politiskt kurage och vilja att få konstitutionellt stöd att gå emot beslutet hade man kunnat gå direkt till riksdagen med förslag till sådan ändring.
Herr talman! Olle Svensson talar om att man från borgerligt håll skall ha kurage i ärendet. Det finns en sak man skall lägga till när det gäller den här typen av affärer som är minst lika viktig som kurage, och det är omdöme. Det omdömet har man inte visat från socialdemokratiskt ledande håll då man slöt detta avtal och uppenbarligen inte hade en tanke på de konsekvenser det kunde få. Om socialdemokraterna 1974 inte var beredda att exportera krigsmateriel till Libyen och så heller inte har skett, vad är det då vi bråkar om, herr Svensson? Då handlar debatten om den utbildning som uppenbarligen är hur riktig och rimlig som helst. Då förstår jag än mindre den socialdemokratiska reservationen. Ni har ju sagt att de borgerliga borde ha haft kurage att stoppa det hela. Någon måtta får det väl ändå vara, herr talman, på de olika motstridiga besked som ges från socialdemokratiskt håll i utskottet och i den här debatten.

Herr talman! Det har nu gått åtskilliga minuter sedan Olle Svensson hade några ord att säga till mig. Om jag rätt erinrar mig vad han sade försökte han göra gällande att vi tvår våra händer. Får jag ge det rådet, Olle Svensson: Kasta inte sten när ni sitter i glashus! Det replikskifte som nyss avslutades mellan Anders Björck och Olle Svensson har gett vittnesbörd om att vad frågan gäller är en utbildningsverksamhet — icke en krigsmaterielexport. Det har Olle Svensson själv understrukit. Ingen har här sagt, Olle Svensson, att man 1974 tänkte göra några vapenexportaffärer med Libyen. Vad man bestämde sig för då var att bedriva ett intensifierat handelsutbyte inkluderande utbildning. Jag tycker inte att Olle Svensson skall behöva skämmas för den socialdemokratiska regeringens ställningstagande i det fallet. Men tag då också konsekvenserna! Det har den borgerliga regeringen fått göra. Den har fått göra det i vapenexportaffärer. Det går ju till på det sättet att det träffas ett avtal som det tar flera år att fullfölja, och det får man vackert hålla sig till. Det fick man göra i det här fallet också. Jag har heller inte vältrat över något ansvar i den här frågan på Telub AB eller på dess VD. Det bjuder mig emot — jag brukar inte göra så. Jag diskuterar inte enskilda personer och enskilda företag i den här kammaren. Regeringens åtgärder kan vi diskutera — de enskildas åtgärder må vara för sig. Olle Svensson har ändrat taktik under debatten. I sitt första anförande var han ärlig nog att säga att när utrikesminister Karin Söder i december 1977 fick detta ärende rapporterat för sig var hon inte förtjust. Olle Svensson citerade Benkt Dahlbergs uttalande om utrikesdepartementets reaktion, såsom han uppfattat den. Senare har Olle Svensson i alla sina andra inlägg envist upprepat att utrikesdepartementet hade gett klartecken. Vad menar Olle Svensson med klartecken? Försök att stå kvar vid den första tolkningen av utrikesdepartementets reaktion: Det här kan vi inte göra någonting åt. Vi är inte förtjusta, men företaget kan göra som det vill. Det får dra sina egna konsekvenser och slutsatser av det svar som har getts. Det är vad som har hänt, och detta — det är vi väl ändå överens om — ger icke skäl till någon konstitutionell anmärkning. Kvar finns tydligen bara det socialdemokratiska intresset av att få gnöla över den sittande regeringens åtgärder.
Herr talman! Bara ett kort tillägg med anledning av Sven-Erik Nordins anförande. Det mesta har vi ju redan diskuterat — jag behöver inte upprepa det. Jag citerade Benkt Dahlberg, som sade att man från utrikesdepartementets sida inte var förtjust över affären men att den kunde fullföljas. I det citatet ligger det inte någon motsägelse till vad jag har sagt här, att vi har tittat på ett dokument från utrikesdepartementet, som omtalar att Dahlberg har velat inhämta utrikesdepartementets uppfattning om ifrågasatt utbildning i Sverige för libysk militär personal. Det står i detta dokument att ärendet hade föredragits för statsrådet den 20 december 1977 och lämnats utan erinran av henne. Det är sanningen.

Herr talman! Den här frågan har ju tagit en sensationell vändning i dag, när Olle Svensson äntligen förklarar att socialdemokraterna har en ståndpunkt. De har hittills inte haft det. Men här i dag har vi fått veta att socialdemokraterna inte kritiserar att det gavs klartecken åt affären. De tycker att affären var riktig. De anklagar regeringen för att inte ha stått för och aktivt propagerat för sin ståndpunkt. På den här punkten finns det alltså en betydande skillnad mellan folkpartiet — som kritiserar Telubaffären — och socialdemokraterna, som stöder Telubaffären. Jag ställde också till Olle Svensson frågan vad regeringen borde ha gjort — låt vara att Olle Svenssons egen uppfattning logiskt sett borde innebära att han anser att regeringen inte skulle ha ingripit alls utan bara gjort reklam för Telubaffären. Då kryper Olle Svensson bakom Per Ahlmark. Det är väl ändå klart att Olle Svensson och Per Ahlmark står på olika sidor i den här frågan? Per Ahlmark tycker inte att det här var en bra affär — han applåderar inte regeringen för ett givet klartecken, som Olle Svensson gör. Min fråga ställdes inte heller till Per Ahlmark utan till Olle Svensson och de socialdemokratiska reservanterna: Vad menar ni i klartext att regeringen skulle ha gjort? Kom med ett rejält svar från er själva — inte från Per Ahlmark!
Herr talman! För att inte förlänga debatten har jag, mot den ståndpunkt som Daniel Tarschys och andra har hävdat — att regeringen inte hade några konstitutionella möjligheter att ingripa på grund av reglernas utformning — citerat Per Ahlmark såsom tidigare ledamot av konstitutionsutskottet och konstitutionell expert; han har deltagit i flera utredningar. Han säger: ”Folkpartiregeringen tycks ha ogillat saken, men hade inte kraft att ingripa. Men att hindra ett statligt företag att utbilda utländska militärer är naturligtvis möjligt. Det handlar främst om politisk vilja.” Jag säger så här: I sak är inte någon av de här tre regeringarnas handläggning av den här frågan heroisk. Men ni har försökt att göra den så fruktansvärt heroisk inför allmänheten.

Herr talman! Jag diskuterar inte med tidigare ledamöter av konstitutionsutskottet — jag diskuterar här i kammaren med nuvarande ledamöter av konstitutionsutskottet, med Olle Svensson. Men Olle Svensson vägrar envetet att ge besked på den enkla frågan: Vad skulle regeringen ha gjort? Vilka åtgärder skulle ha vidtagits för att hindra affären? Nu vill Olle Svensson inte hindra den, så hans kritik är helt konstruerad, men man måste ändå kunna begära ett svar. Kryp inte bakom Per Ahlmark utan ge ett klart besked! Vad menar socialdemokraterna — ni har väl en egen uppfattning?
Herr talman! Jag har svarat på den frågan. Om Karin Söder och Eric Krönmark i regeringen Fälldin I då frågan underställdes dem av en person som känner reglerna beträffande krigsmateriel och som förklarat att han kommer att följa de anvisningar regeringen ger, hade sagt nej, hade man kunnat stoppa affären. Om regeringen skall kunna vinna respekt måste den göra ett klart ställningstagande — jag anser att den gjorde ett sådant klart ställningstagande vid statsrådens första möte med frågan — och då bör man också fullfölja det och försvara det och inte försöka blanda bort korten och ge intryck av att man egentligen är emot det man varit för. Det är det jag har sagt är förvirrande. Det ger ingen respekt för en regering. Det är den kritiken vi riktar mot de tre borgerliga regeringarna. Detta är ett utomordenligt exempel på oklarhet i regeringens agerande. Det skapar bristande respekt för regeringsmakten, urholkar i viss mån den parlamentariska demokratins förtroendekapital.
Herr talman! Nu återstår det knappast en våt fläck av den socialdemokratiska attacken. Nu behöver Olle Svensson all tvål och allt vatten han kan uppbringa.
Sedan de under avsnittet Utbildning i Sverige av libyska medborgare vid Telub AB anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Beslut i visst ”utflaggningsärende”.
Herr talman! Som redan tidigare sagts i dag har konstitutionsutskottet enligt RF 12:2 ”att meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning funnit förtjäna uppmärksamhet”. Föreliggande ärende förtjänar i hög grad en uppmärksamhet som bör ges regeringen till känna. Lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg av år 1977 är mycket restriktiv när det gäller överlåtelse av fartyg till länder med s.k. bekvämlighetsflagg. I princip bör sådana överlåtelser inte förekomma. Men enligt vad departementschefen anförde i propositionen måste även här finnas möjligheter till olika lösningar i det enskilda fallet. Det enskilda fall som vi här har att göra med handlar om två fartyg, lastfartygen Bellman och Taube. En försäljning var aktuell hösten 1978 till ett liberianskt bolag tillhörigt ett av de japanska byggnadsvarv som byggt fartygen. Fartygen avsågs därefter bli registrerade i Singapore. Förutsättningen för affären var att fartygen skulle tidsbefraktas av samma befraktare som före överlåtelsen. Befraktare var ett franskt bolag, som dock till 30 96 ägdes av den svenske överlåtaren. Varför skulle nu en sådan här, juridiskt sett litet komplicerad affär komma till stånd? Jo, det statliga franska rederiet klarade inte av, på grund av det höga kostnadsläge som vi har i den här delen av världen, att erlägga kontraktsenlig ersättning till det svenska ägarrederiet Scandinavian Motorships. Till följd av detta kunde Scandinavian Motorships i sin tur inte erlägga räntor till det japanska varv som byggt fartygen. Kort sagt, man stod inför konkurs, om man inte direkt sålde fartygen eller fann en konstruktion som gjorde att fartygen kunde segla vidare med visst svenskt delägande. För att lösa denna besvärliga situation och för att undvika en konkurs eller direktförsäljning av fartygen till annat land, varvid det svenska inflytandet helt skulle bortfalla, konstruerades en lösning av det slag som jag just har nämnt. Lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg ger som jag nyss påpekat möjlighet till en sådan konstruktion.

En enda remissinstans sade nej: Svenska sjöfolksförbundet. Mot denna bakgrund var det knappast märkligt att kommerskollegium sände ärendet vidare till regeringen den 18 september 1978 med ett eget tillstyrkande. Kommerskollegium är normalt mycket restriktivt, men denna gång sade man att det fanns goda skäl för att affären skulle komma till stånd. Överlåtelsen skulle också ha kommit till stånd, vilket har framgått av uttalanden av föregående kommunikationsministern Bo Turesson. Han och hans medhjälpare ansåg det självklart att man med den här mycket starka remissopinionen skulle säga ja. Men den dåvarande trepartiregeringen ersattes den 12 oktober med en folkpartiregering. Den 20 oktober — när regeringen hade suttit bara några dagar — avslog kommunikationsministern, som då hette Anitha Bondestam, denna ansökan. Vad är det för intressant med detta? Regeringen har väl rätt att fatta vilka beslut den vill? Det intressanta i handläggningsordningen är att avslaget kom efter det att Svenska sjöfolksförbundet, alltså den enda remissinstans som sagt nej, sedan folkpartiregeringen hade tillträtt hade lyckats snabbt få till stånd en uppvaktning hos den nye statsministern, Ola Ullsten. Några andra remissinstanser hördes inte på nytt, utan man ändrade kvickt på kommerskollegiums förslag till beslut och stoppade affären, vars avslutande av alla inblandade betraktades som nära nog en återstående formalitet. Om man nu tänkte ändra på ett så här viktigt beslut, hade det naturliga självfallet varit att bereda andra remissinstanser tid att inkomma med förnyade synpunkter — på samma sätt som man gav Svenska sjöfolksförbundet denna möjlighet. Anmärkningsvärt är vidare att ärendet i praktiken nu avgjordes på en dag av en kommunikationsminister, som aldrig tidigare hade sysslat med sjöfart och som inte haft någon möjlighet att sätta sig in i hela ärendet — något som f. ö. bekräftades vid efterföljande debatter i kammaren. Regeringens vägran att lämna exportlicens — en vägran som alltså tillkom under minst sagt underliga former — blev förödande för det tidigare så framgångsrika företaget Scandinavian Motorships. Inställning av betalningarna och avveckling blev nödvändigt. Detta sätt att avgöra ärendet utan att ta hänsyn till remissinstanserna och utan att det berörda rederiet fick möjligheter att komma till tals igen — även det försökte uppvakta — är i hög grad anmärkningsvärt. Det är så anmärkningsvärt att det inte bör gå spårlöst förbi vid konstitutionsutskottets granskning. Man kan därför med fog säga att detta utflaggningsärende är förtjänt av den uppmärksamhet som det talas om i 12 kap. 2 § regeringsformen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6, som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Flagglagen är resultatet av en mycket omsorgsfull politisk kompromiss, som bl.a. gick ut på att överföring till bekvämlighetsflagg med bevarat svenskt driftsinflytande skulle tillåtas bara i sådana fall där den är till gagn för svensk sjöfart. I klartext betyder detta att utflaggning kunde accepteras, t.ex. om man frigör kapital som kan användas till investeringar i bättre tonnage eller som på annat sätt kan bidra till att upprätthålla sysselsättningen och kapaciteten i den svenska handelsflottan. I fallet ”Bellman” och ”Taube” var denna förutsättning inte uppfylld. Rederiet hade inga flera fartyg och några nya fartygsinvesteringar var inte heller påtänkta. Utflaggningen var alltså inte till gagn för svensk sjöfart, och detta spelade givetvis en stor roll för regeringens bedömning. Här stod man inför ett viktigt prejudikat. Hade man släppt fram denna utflaggning, hade framtida operationer av samma slag inte kunnat hejdas. Då skulle den barriär som med stor omsorg riggats upp genom flagglagen ha varit raserad. Därför följde man lagen till punkt och pricka, även om regeringen liksom kommerskollegium var medveten om att detta innebar vissa förluster, inte bara för företaget utan också för staten. Anders Björck räknade upp ett antal remissinstanser, som han var imponerad av. Regeringen var inte fullt lika imponerad.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
Herr talman! Det intressanta är ju handläggningen av det här ärendet. När man avgör ett ärende av stor vikt — här handlade det om åtskilliga tiotals miljoner — är det självklart att man måste sätta sig noga in i frågan. Det är det första. Det andra är att man skall lyssna till alla de mycket tunga remissinstanser som fanns i det här sammanhanget — remissinstanser, herr Tarschys, med ett gediget sjöfartspolitiskt kunnande. Jag vill peka på fartygskreditgarantinämnden, Sveriges redareförening, Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska maskinbefälsförbundet. Det tredje är att man skall ge det företag som är berört och som kanske tvingas till avveckling, vilket också blev fallet, möjlighet att göra sin röst hörd. Här fattades plötsligt ett beslut som gick tvärt emot det man hade utgått ifrån. Företaget måste också ha någon dag eller några dagar på sig att klara av detta, men så blev icke fallet. Jag har en känsla av att herr Tarschys skulle bli utomordentligt upprörd, om han ägde ett företag, som plötsligt hotades att bli försatt i konkurs, och han inte fick möjlighet att ge sin syn på konsekvenserna av ett eventuellt administrativt beslut, det må vara av en regering eller något annat organ. Då frågar jag: Varför hade man så bråttom? Varför lyssnade man bara på en enda remissinstans — varför bara på Svenska sjöfolksförbundet? Varför lyssnade man inte på alla de andra? Varför gav man inte ägaren till rederiet eller hans företrädare rimlig tid att redogöra för sin bedömning av affären? Det är de frågor jag skulle vilja ställa. Med all respekt för dåvarande statsministern Ola Ullsten och fru Bondestam vill jag erinra om att ingen av dem hade sysslat med sjöfartspolitiska frågor tidigare. Och så brådskande var inte ärendet att man inte kunde vänta någon vecka utan att man på en särskild statsministerföredragning och efter en uppvaktning av Sjöfolksförbundet såg sig föranlåten att hux flux avgöra ärendet. Till sist, herr talman, en saklig komplettering. Herr Tarschys säger att Scandinavian Motorships ägde bara de två fartyg som det handlar om i det här ärendet. Ja, det är riktigt, men regeringens beslut underlättade ju inte precis för företaget att skaffa några nya fartyg. Och vad mera är: Företaget hade trots utflaggningen, om den hade kommit till stånd, en rad sjöfartsintressen. Rederiet har specialiserat sig — eller hade, får man tyvärr säga — på frakt av bilar och konstruerat en lång rad epokgörande fartyg. Företaget hade specialhamnanläggningar just för denna typ av verksamhet. Det är väl någonting som borde tillmätas en viss betydelse. Vi kan alltså utgå ifrån att hade affären genomförts på en rimligt sätt så hade företaget haft möjlighet — med de hamnanläggningar det hade — att också i fortsättningen konstruera nya fartyg och bedriva den rederiverksamhet som — vilket ju flagglagen faktiskt ytterst syftar till — skall bibehållas i Sverige. Jag är tacksam, herr talman, för att få svar på de frågor jag har ställt. Varför gick det så rasande snabbt? Varför lyssnade man inte på de instanser som var direkt inblandade, med ett enda undantag?
Herr talman! Anders Björck säger att företagets ägare var upprörd. Jag betvivlar inte det. Anders Björck förefaller upprörd, och när Anders Björck är upprörd brukar det alltid finnas andra som också är upprörda. Anders Björck säger vidare att man inte lyssnade på berörda instanser. Jo, naturligtvis gjorde man det. Man tog del av den argumentering som framfördes, både av företagets ägare och av olika remissinstanser. Självklart lyssnade man på alla parter och läste alla yttranden. Anders Björck säger att den nya kommunikationsministern var oerfaren. Hon hade varit expeditionschef i kommunikationsdepartementet och hade sysslat med alla de frågor som hanteras i det departementet. Sedan frågar han: Varför fattade regeringen beslutet så snabbt? På den punkten måste jag erkänna att jag inte kan ge något besked. Den allmänna klagolåt som vi i övrigt har hört här är ju att regeringen fattar beslut alltför långsamt. Anders Björck kommer nu och klagar över att beslutet fattades för snabbt.

Herr talman! Utöver detta finns det dock en efterfrågan på kloka beslut, herr Tarschys. Det gäller även den regering som då satt. Den hade faktiskt kunnat kosta på sig en viss tidsutdräkt i det här ärendet för att lyssna på dem som var berörda. Det är en lek med ord när herr Tarschys säger att visst lyssnade man till alla remissinstanser. Ja, det gjorde man, men till den enda remissinstans som sade nej av dessa många och tunga remissinstanser lyssnade man en extra gång. Och så fort detta var klart — då klippte folkpartiregeringen till och gick rakt emot alla de andra remissinstanserna. Visst har man formellt sett lyssnat, men det kan verkligen inte påstås, herr talman, att man lyssnat på ett rättvist sätt på de olika remissinstanserna. Hade man haft intresse av detta, skulle man naturligtvis ha låtit några av dem som var mest direkt berörda fått komma till tals en gång till. Jag har fortfarande, herr talman, inte fått något svar på min fråga: Varför gick det så rasande snabbt i just det här fallet?
Herr talman! Anders Björck ogillar beslutet — det har jag fått klart för mig av den här diskussionen. Någon annan kritik som är bärkraftig har han inte framfört.
Herr talman! Om det inte är en bärkraftig kritik att hävda att man borde ha slagit vakt om den enskildes rätt i ett sådant här viktigt avgörande, som inte bara betydde stora ekonomiska förluster för ett rederi utan även innebar sysselsättningsproblem för många berörda, då har vi helt olika uppfattningar om vad som är saklig kritik eller inte. Jag tycker att det är fullkomligt självklart att en sådan här handläggning, som fick dessa konsekvenser, är väl värd att ta upp i det här sammanhanget. Jag har fortfarande, herr talman, inte fått svar på min fråga: Varför fattade man blixtsnabbt ett beslut sedan man lyssnat bara till den part som avstyrkte det hela? Bara några timmar senare och innan rederiet hade fått besked hade beslutet via pressmeddelanden nått pressen. Herr Tarschys var ju statssekreterare under folkpartiregeringen. Jag vet inte om han hade hunnit tillträda när beslutet fattades, men under den tid som vi behandlat detta ärende har han väl som folkpartiregeringens talesman i den här debatten haft alla möjligheter att ta reda på hur det förhåller sig.
Herr talman! Jag har tålmodigt försökt förklara för Anders Björck att det här var ett viktigt prejudikatsfall som var bestämmande för om flagglagen i framtiden skulle vara användbar eller bara vara en papperstiger. Därför var det naturligt att regeringen i sin bedömning inte bara tog hänsyn till omständigheterna i det speciella fallet utan också till verkningarna på lång sikt för den svenska sjöfartspolitiken.
Herr talman! Om ett viktigt prejudikatsfall handläggs på detta sätt beklagar jag djupt om folkpartiregeringen fick tillfälle att handlägga andra viktiga prejudikatsfall.
Sedan alla under avsnittet Beslut i visst ”utflaggningsärende” anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Bidrag till vissa befrielserörelser i Zimbabwe-Rhodesia.

Herr talman! Sverige ger sedan länge stöd åt vissa befrielserörelser i södra Afrika. Stödet är enligt de principer vi enats om uteslutande humanitärt och får inte användas till militära ändamål. Inte heller får svenskt stöd användas till att politiskt stödja en viss befrielserörelse före en annan. När humanitärt stöd ges måste man naturligtvis så noggrant som möjligt uppfylla dessa kriterier. Situationen i Zimbabwe-Rhodesia har under de senaste åren följts med stort intresse i världen. Att en lösning nu äntligen nåtts är vi naturligtvis alla glada över. Sverige har gett stöd till två organisationer, Patriotiska frontens båda grenar ZAPU och ZANU. Detta skedde bl.a. genom ett regeringsbeslut den 3 januari 1980. Beloppet var då 5 milj.kr. vardera. Detta är inte något obetydligt stöd och har självfallet bidragit till ökade möjligheter för dessa båda organisationer att bedriva en effektiv valrörelse. Om pengarna gått direkt till valmaterial eller annat är därvidlag mindre intressant. Ett tillskott av denna storleksordning i en valrörelse innebär helt enkelt bara att andra medel frigörs som kan användas till direkta valaktiviteter. Intressant i sammanhanget är att en ansökan om medel från ett annat parti ilandet, UANC, har avslagits av den svenska regeringen. Härigenom, herr talman, har den svenska inställningen kunnat missuppfattas, och det har också utomlands hävdats att Sverige inte iakttagit strikt neutralitet mot de i I detta sammanhang kan det kanske omnämnas att stöd även till UANC har lämnats av t.ex. Norge. Detta är naturligtvis, herr talman, en mycket besvärlig fråga. Det kan vara svårt att på långt avstånd bedöma effekterna av svenskt stöd när det gäller olika partier som konkurrerar vid ett val, ett val som i detta fall var extra betydelsefullt, eftersom det gällde det första fria valet någonsin för hela befolkningen i landet. Det är därför uppenbart att regeringens beslut om stödet till Patriotiska frontens båda grenar men ej till UANC, och det sätt varpå biståndet har lämnats, kunnat missuppfattas och att så också, åtminstone i ett fall, har skett. Det är viktigt att Sverige uppträder så neutralt som möjligt gentemot olika politiska rörelser, rivaliserande stammar och regionala partier.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

Herr talman! Det här är ju en mycket egendomlig reservation som de moderata ledamöterna i KU riktar mot trepartiregeringen. De allra flesta av oss i den här kammaren hälsar säkert Zimbabwes självständighet med stor tillfredsställelse. Den har bl.a. inneburit att hundratusentals flyktingar som tvingats leva utanför landets gränser har kunnat ta sig hem. Sverige har i flera omgångar gett humanitärt bistånd till dessa flyktingar, och regeringen beviljade senast den 3 januari i år 5 milj.kr. som bidrag till den repatrieringsaktion som FN:s flyktingkommissarie har ansvaret för. Nu ser Anders Björck vårt stöd till den här repatrieringen som en otillbörlig inblandning i det val som enligt avtalet skulle hållas. Det sägs i reservationen att vi har gett bidrag till den Patriotiska frontens två grenar, men däremot inte till andra ”grenar”. Jag antar att det är biskop Muzorewas parti som han syftar på. Det är väl första gången som det partiet kallas för en gren, men det är framför allt en överraskande synpunkt. Biskop Muzorewas anhängare befann sig inne i Zimbabwe och behövde följaktligen inte hjälp till någon repatriering. Menar moderaterna verkligen att man av pur neutralitet skall gå in och flytta på folk som inte behöver flyttas? Det är nog inte bara jag som har svårt att förstå den här senkomna stöddemonstrationen för biskop Muzorewa. I rättvisans namn bör det noteras att moderaterna i regeringen har varit med om det beslut som Anders Björck och hans kolleger kritiserar. Den moderata grenen i KU opererar alltså på egen hand.
Herr talman! Den här reservationen är ganska kort och innehåller inte någon anmärkning mot regeringen. Däremot innehåller den ett konstate rande att det är viktigt att svenska biståndsinsatser i berörda mottagarländer inte kan missuppfattas på det sätt som nu har skett. Det är faktiskt så, herr talman, att det inte alltid är så lätt att från svensk horisont avgöra vad som är mer eller mindre väl stödda grenar av en rörelse eller fristående rörelser. Jag vill erinra herr Tarschys om att vi för ungefär tio år sedan på folkpartiets initiativ hade en lång debatt här i riksdagen när det gällde situationen i Angola. Folkpartiet hävdade då bestämt att en viss rörelse skulle få stöd, eftersom man ansåg den vara stor och viktig, någonting som med all kraft bestreds av andra delar av den här kammaren. Då var det alltså folkpartiet som hade en uppfattning som var avvikande från riksdagsmajoritetens. Herr talman! Det nu aktuella regeringsbeslutet — alldeles oavsett att regeringen har fattat det kollektivt, för det spelar mindre roll i sammanhanget — har missuppfattats utomlands. Jag tycker därför, vilket också är anledningen till att reservationen har avgivits, att ett sådant här förfarande icke får upprepas i framtiden om det är möjligt att undvika. Regeringen måste i fortsättningen uppträda så neutralt som möjligt gentemot olika rörelser i de länder i södra Afrika som kan komma att bli aktuella för svenskt stöd.
Herr talman! Anders Björck har reserverat sig i KU:s granskningsbetänkande, men hans avsikt var inte att rikta någon anmärkning mot regeringen. Han måste väl ändå inse att han därmed har vidtagit en åtgärd som kunde missuppfattas.
Herr talman! Det är mycket möjligt att åtgärden kan missuppfattas av herr Tarschys, men den kan säkert inte missuppfattas av de människor som, till skillnad från herr Tarschys och hans partivänner för tio år sedan, inte tycker att detta är så enkelt och självklart som här görs gällande. Jag tänker då på människor som känner litet ansvar för att Sveriges anseende i Afrika icke skadas av att den svenska regeringen stöder bara vissa av de befrielserörelser som finns där. Jag vill understryka, herr talman, att den här reservationen har avgivits icke minst med tanke på framtiden. Vi hade en situation — och den borde herr Tarschys känna väl till — när en tidigare regering ensidigt favoriserade vissa befrielserörelser som den ansåg vara sig politiskt närstående. Det var efter i första hand de principerna som man gav humanitärt bistånd. Detta kritiserade folkpartiet då, och man tyckte dessutom att det var värt en och annan motion. Jag har här en motion från år 1972 som belyser just detta förhållande. Den är undertecknad av två personer: Gunnar Helén och Thorbjörn Fälldin. Där finns bara dessa två namn. Motionen tar upp en kritik som, herr talman, är av just det slag som vi har framfört när det gäller urvalet av befrielserörelser som erhåller svenskt bistånd. Det vittnar väl ändå om att det inom folkpartiet och centern har funnits personer som tar de här frågorna litet allvarligare än vad Daniel Tarschys tycks göra när han gör sig lustig över om det här beslutet medfört risk för misstänkliggörande eller inte.
Herr talman! Ibland känner man en mycket stor tacksamhet över att utrikespolitiken och biståndspolitiken befinner sig i säkra händer.
Sedan de under avsnittet Bidrag till vissa befrielserörelser i Zimbabwe Rhodesia anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Remiss av den s.k. KS-utredningen, m.m.

Herr talman! Regeringen Erlander hade en gång förhoppningen att förhandlingen om överförande av Karolinska sjukhuset till landstinget skulle vara färdig den 1 september 1966. Trots behjärtade insatser från fem olika regeringar är den ännu inte slutförd. Den utredning som Ingegerd Troedsson tillsatte och Hedda Lindahl med tiden fick ett betänkande från var ett led i förberedelserna för dessa förhandlingar. I den utredningen var personalorganisationerna företrädda genom särskilda sakkunniga, som givetvis kunde foga egna yttranden till utredningens betänkande. Att mot den bakgrunden klaga över att personalen inte har kunnat göra sig hörd tycker jag är helt obefogat, och det finns därför ingen anledning för riksdagen att instämma i majoritetens bedömning som inte — det kanske bör påpekas efter en del tillspetsade framställningar i TV — är någon ”prickning” av Hedda Lindahl utan enbart en liten mild omförmälan. Men det är en omförmälan för mycket. Jag yrkar bifall till reservation 8. Den andra frågan gäller ett problem i anslutning till Serafens nedläggning, som efter Gunnar Biörcks i Värmdö inträde i riksdagen har ägnats en mycket stor uppmärksamhet i olika utskott och i kammaren. Gunnar Biörck är ju numera tillkallad som särskild utredningsman i något som heter Sista Serafenutredningen, och någon gång tar han väl också upp sin sista Serafenfråga i riksdagen. Den här gången gäller det i alla fall två kolleger till Gunnar Biörck som visserligen fick tillfälle att själva välja arbetsplats men däremot vid den flyttningen inte fick med sig sina, som det står i yttrandet, ”faktiska resurser”. Professor Biörck använde ett mera målande uttryck i utskottet. Om man läser det utskottsbetänkande som Gunnar Biörck åberopar finner man nu inte något stöd för att riksdagen skulle ha beslutat någonting annat än det som regeringen verkställde. Utskottet skriver inte att de två professorerna skulle få tjänster vid Karolinska sjukhuset men slår däremot fast att det skulle vara lämpligt om de vid Serafens nedläggning bereddes tillfälle att tjänstgöra som överläkare vid KS. Av detta utläser Gunnar Biörck att dessa båda professorer om de så önskade skulle få samma förmåner som professorn i medicin, som i samband med nedläggningen fick en personlig professur förenad med en överläkarbefattning vid Karolinska sjukhuset. Jag kan inte se annat än att detta är en alldeles klar feltolkning av riksdagens beslut. Och det blir inte mindre allvarligt när Gunnar Biörck senare i yttrandet kastar sig över en helt oskyldig departementstjänsteman, som i ett brev förklarar att regeringen avser att till punkt och pricka följa riksdagens beslut. Jag tycker faktiskt att Gunnar Biörck borde be om ursäkt för det omotiverade påhoppet på en person som här inte kan försvara sig.

Fru talman! Jag har i den här debatten den något kluvna uppgiften att i avsnitt 12 d företräda utskottets majoritet och att i avsnitt 12 g kommentera det särskilda yttrande som avgivits av utskottets moderata ledamöter. Båda punkterna gäller regeringens befattning med Karolinska institutets undervisningssjukhus. Innan jag går in på sakfrågorna vill jag emellertid redovisa några personliga intryck från granskningsarbetet i konstitutionsutskottet. Jag är tacksam över att ha fått delta i detta arbete. De erfarenheter det givit mig vill jag försöka sammanfatta på följande sätt: Antalet regeringsärenden är så stort att varje statsråd genomsnittligt svarar för beredningen av nära 1 500 beslut om året eller sex per arbetsdag förutom alla andra uppgifter. Trots detta har konstitutionsutskottet i sitt granskningsarbete inte uppdagat mer än en handfull, mestadels mindre betydande, ärenden, som varit av beskaffenhet att erfordra utredning. Även om både flera och större fel hade påvisats än vad som nu skett, skulle jag ha varit beredd att se till de ansvariga statsråden med mildhet. Det är mänskligt att fela. Dessutom torde det ofta förhålla sig så att felet icke är statsrådets, utan vederbörande myndighets eller handläggares, som statsrådet får klä skott för. Farhågan att bli beskylld för ministerstyre, som uppenbarligen är levande och som har omnämnts här i dagens debatt, begränsar ytterligare — och stundom kanhända olyckligt — statsrådens och därmed regeringens förmåga till ett kraftfullt och konsekvent agerande. Själv skulle jag, i enlighet med det gamla arméreglementet, närmast vilja hävda att uraktlåtenhet att handla ligger departementschef mer till last än misstag vid val av medel. Till skillnad från den bild jag fått av statsråden har jag vid det här laget ett långt livs erfarenhet av myndigheters tilltagsenhet och manipulativa verksamhet — det må nu gälla centrala verk eller lokala förvaltningar. Jag har ett intryck av att ju mer decentraliserade maktbefogenheterna blir, desto sämre blir det också med den juridiska kompetensen hos beslutsfattarna, desto mera ersätts rätten av makten, desto mer riskerar enskilda människor att drabbas av övergrepp och desto större blir osäkerheten i samhället. Den konstitutionella granskningen av regeringens handlande ger uppenbarligen mestadels ett magert utbyte. Det är mot den alltmer vildvuxna floran av myndigheter som den verkliga kontrollen borde sättas in. Jag har knappast det intrycket att JO-ämbetet och riksdagens revisorer i deras nuvarande gestaltning räcker till för systematisk övervakning och resoluta ingripanden. Karakteristiskt för vårt nuvarande samhällsskick är dessutom den överslätande inställningen till det personliga ansvaret hos offentliganställda beslutsfattare och handläggare. Jag är gammalmodig nog att anse denna utveckling demoraliserande och skadlig och därför värd att bekämpa. Det är också påfallande att genom det skydd som de politiskt ansvariga erbjuder, breder det ut sig en undervegetation av befattningshavare, som i skydd av sin oåtkomlighet utvecklar en på personliga kontakter baserad underrättelseoch samordningsverksamhet mellan organ och institutioner, för att redan på ett förberedande plan försöka låsa vissa handlingsmönster och binda upp de ansvariga beslutsfattarna. En viss inblick i denna verksamhet har givits i den intressanta ”Kontentaserie”, för vilken en ledamot av konstitutionsutskottet — ingen mindre än Daniel Tarschys — haft huvudansvaret. Vår nya författning samlar i princip ”all makt i denna sal”. Vi vet ändå att så har det inte blivit. Balansen mellan första och andra statsmakten — riksdagen och regeringen — är för all del hjälpligt reglerad i vår lagstiftning. Men tredje statsmakten skriver i den utsträckning det passar den sina egna lagar, och just nu bevittnar vi, med händerna på ryggen, hur arbetsmarknadens organisationer likt väldiga bepansrade urtidsödlor med alltför litet hjärnsubstans i förhållande till kroppsvikten tar livtag på varandra med risk att trampa ner hela det samhälle, av vilket de ändå är beroende och som möjliggör deras egen existens. Statsanställdas förbund har i sin tidning givit mig ett, låt vara motvilligt, erkännande för att jag i konstitutionsutskottet på den punkt vi nu behandlar försvarat personalorganisationernas rätt att komma till tals i frågan om Karolinska sjukhusets eventuella kommunalisering. Förbundet har i samma tidning låtit meddela att ”så här kan vi stänga det mesta av Sverige”, och man är av allt att döma på god väg. Det är onekligen en annan ambition än den att ”sätta fart på Sverige”, vilket förefallit andra mera behövligt. Jag måste därför här klart markera en rågång mellan den ena sidan av denna personalorganisations agerande och den andra, så att inget tvivel skall råda om vad jag gillar och inte gillar. När en annan organisation för några år sedan riskerade att stänga en del av Sverige, då beslöt riksdagen förbjuda detta. Olika faller ödets lotter. Om Sverige fortfarande fungerar i dag, är det förmodligen bl.a. SACO vi skall tacka för detta. Där har man, efter Martin Luthers recept, hållit huvudet kallt och fötterna varma. Förmodligen har man också, liksom regeringen, is i magen. Men i anslutning till vad jag nyss har sagt om arméreglementet kan man kanske göra gällande att en regering inte får ha alltför mycket is i magen när det gäller att ingripa mot allvarliga störningar i den offentliga verksamheten. Jag tror att jag kan ge uttryck för den vanmakt som många läkare på konfliktdrabbade sjukhus känner över att de nu inte, som allmänna läkarinstruktionen föreskriver, kan tillhandahålla ”den vård som den sjukes tillstånd fordrar”. Det är en förnedrande och förödmjukande situation för den som i samhällets tjänst skall fullgöra väsentliga uppgifter att med mössan i hand, men med förbittring i hjärtat, tvingas vädja till några kallhamrade spelare om nådigt tillstånd att få rädda sina medmänniskor till liv och hälsa. Den skymfliga utmaning mot samhället som denna del av arbetskonflikten utgör kan inte få bli utan konsekvenser. Lagstiftningen om offentliganställdas förhandlingsrätt måste göras om. Och därmed, fru talman, lämnar jag mina personliga synpunkter och går över till de punkter i betänkandet som det i rollfördelningen fallit på min lott att kommentera. Utskottets majoritet har alltså givit förutvarande biträdande socialministern Hedda Lindahl en reprimand — i anseende till föremålet hållen i en älskvärd och föga förpliktande tonart — för att hon inte lät remittera Carl Perssons utredning rörande Karolinska sjukhuset på sedvanligt sätt. I motsats till Daniel Tarschys uppfattning har enligt min mening den dåvarande biträdande socialministern visat en antikverad inställning till personalens rättmätiga intresse för den egna arbetsplatsens villkor. Av den korrespondens som förekommit mellan konstitutionsutskottet och departementet framgår att vederbörande där låtit meddela att något remissförfarande ”påkallades inte av förhandlingsparterna, eftersom remissförfarande inte bedömdes vara ägnat att tillföra ärendet något av betydelse för förhandlingsarbetet”. Det upplystes också om att samråd skett med Karolinska institutet.

Utskottets majoritet har inte känt sig tilltalad av denna administrativa snorkighet, i all synnerhet som man från personalorganisationernas sida begärt både remiss och utarbetande av alternativa förslag. Dessa önskemål kvarstår, och Hedda Lindahls efterträdare har självfallet fortfarande möjlighet att för sin del göra den efterlysta insatsen. I det andra ärendet, som konstitutionsutskottet haft anledning att intressera sig för beträffande undervisning och forskning vid Karolinska institutet, har utskottet friat statsrådet Wikström, ehuru de moderata utskottsrepresentanterna ansett sig böra avge ett särskilt yttrande. I detta yttrande, som finns att läsa i granskningsbetänkandet — jag skall inte referera det här — påvisar vi, hur man i utbildningsdepartementet gjort sitt bästa för att vantolka vad utbildningsutskottet, och därmed riksdagen, uttalat om de villkor ett par professorer borde ha erbjudits vid deras nödtvungna förflyttning i samband med Serafimerlasarettets nedläggning.

Saken är likväl vid det här laget överspelad: vad som gjorts kan knappast göras ogjort, men det har ändå ansetts befogat att något belysa den administrativa manipulationens metodik och möjligheter. Fru talman! Jag inledde detta anförande med att göra några reflexioner över statsrådens i upprepade granskningsbetänkanden ådagalagda oskuld och det vida starkare behovet av att spänna ögonen i handläggarnas förehavanden. Båda de ärenden jag här berört torde höra hemma i detta mönster. Mer lär vi nog få se genom riksdagens lättsinne att i många lagstiftningssammanhang-— bl.a. inom sekretesslagstiftningen — hålla dörren öppen för regeringen att hantera åtskilliga problem genom ”bemyndiganden”. En decentraliserad normgivningsmakt för regering, förvaltningsmyndigheter och kommuner kan utnyttjas med växlande grader av omdömeslöshet, gentemot vilken inga lagliga korrektiv finns. Detta är uppenbarligen ett viktigt arbetsfält för konstitutionsutskottet, som man i år börjat bearbeta, en verksamhet som enligt min mening under kommande år bör utvidgas och fördjupas. Det har ofta diskuterats, om dechargeinstitutet är meningsfullt. Regeringens intresse för konstitutionsutskottets bemödanden har länge varit svalt, oberoende av vilken regering som suttit. Mot bakgrund av det svenska välståndets nedgång och fall, och vem eller vilka som kan komma att ställas till svars för detta, är sådana frågor som vi kommer att möta om ett par minuter och som gäller ett par taxiförare i Lerum, studiebidrag för pianospel i Österskär eller öppnandet av en läkarpraktik i Arvika verkligen ganska beskedliga problem. Hur angenämt och allmänbildande arbetet i konstitutionsutskottet än är, kan man likväl undra om det inte skulle finnas skäl att på ett något annat och mera genomgripande sätt ta tag i mera fundamentala aspekter på vad som går snett i fråga om ”rikets styrelse och förvaltning” och vad det är som sker bakom det som synes ske. Med detta, fru talman, ber jag att få förena mig med dem som redan yrkat att utskottets granskningsbetänkande med gillande skall läggas till handlingarna.
Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö inledde och avslutade sitt anförande med några allmänna synpunkter på granskningsarbetet. Jag vill bara till det säga — även om det kanske närmast hade hört till inledningen av debatten — att dem vi från konstitutionsutskottets sida granskar är de som är beslutande i regeringen, och beslutande är statsråden. Under den här punkten på föredragningslistan diskuterar vi två avsnitt i betänkandet. I det första, 12 d om remiss av den s.k. KS-utredningen, riktar utskottet viss kritik mot folkpartiregeringen. Detta är ett gammalt ärende. Det vari regionvårdspropositionen 1960 som det sades att starka skäl kunde åberopas för att till övervägande ta upp frågan om inte staten skulle avhända sig huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset. Riksdagen uttalade 1965 att frågan, om sjukhuset på längre sikt borde bli kvar under statligt huvudmannaskap, borde övervägas. År 1969 var man så beredd att gå in i förhandlingar om ett överförande av sjukhuset till kommunalt huvudmannaskap. Stockholms läns landsting förklarade 1977 att man var beredd att ta upp överläggningar om ett övertagande. Därmed är vi framme vid den utredning som dåvarande statsrådet Troedsson tillsatte och som leddes av nuvarande landshövdingen Carl Persson. Betänkandet, Betingelser för överförande av huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset till Stockholms läns landstingskommun, innehåller enligt vad utredningsmannen själv sagt ett neutralt faktaunderlag. Utredningen överlämnades av statsrådet Hedda Lindahl till statens förhandlingsnämnd utan att parterna fick yttra sig över utredningen. Och det fanns, vilket vi noterat i betänkandet, överväganden i utredningen, trots att utredningsmannen sagt att det var ett neutralt faktaunderlag. Eftersom partsorganisationerna framfört uttryckliga önskemål om att få utredningen på remiss har utskottet här uttalat kritik. Och som jag försökt förklara med tidsangivelserna var det inte någon ko på isen. Tidsfaktorn lade alltså inte några hinder i vägen för en remissomgång. Om så hade skett hade också förhandlingsunderlaget tillförts ytterligare synpunkter. Det förhållande som åberopas i folkpartireservationen, att parterna var företrädda i utredningen och kunde foga särskilda yttranden till betänkandet, ändrar ingenting härvidlag. Det finns massor av exempel på utredningar där intressenter är representerade men där betänkandet ändå remitteras till resp. organisationer för yttrande. Och det var det som vi från utskottets sida tyckte att man lämpligen borde ha gjort i det här fallet. Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets förslag under avsnitt 12 d i betänkandet. Det andra ärendet, 12 g, gäller frågor om medicinska forskartjänster mot bakgrund av Serafimerlasarettets nedläggning. Utskottet är enigt i denna del. Det finns inga skäl till något särskilt uttalande från utskottets sida. Moderaterna har emellertid funnit sig nödsakade att foga ett särskilt yttrande till betänkandet. I detta görs vissa påpekanden om behandlingen av fem professorer som skulle omplaceras vid Serafimerlasarettets nedläggning. Det är få omplaceringar i det här landet som föranlett ett så stort intresse och en så grundlig behandling från: riksdagens sida som just de här. Vi upplever dagligen fall där personal omplaceras på grund av nedläggningar, utan att man ägnar dem tillnärmelsevis motsvarande intresse i riksdagen. Jag kan inte frigöra mig från tanken att det är andra skäl som ligger bakom det särskilda yttrandet i denna del. Som förutvarande landstingsman vet jag hur svårt det varit att få läkare att flytta ut i landsorten — det fanns läkare som gärna gick kvar på underläkarbefattningar på undervisningssjukhusen. Det fanns institutioner som betraktades som mer attraktiva. Gunnar Biörck använde själv uttrycket ”nödtvungna åtgärder” i detta sammanhang. Det är tydligen ”förvisningen” till Huddinge sjukhus eller till andra sjukhus i regionen som upplevts som det stora hindret. I det särskilda yttrandet under avsnitt 12 tar man också upp frågan om omprövning av tjänst enligt 19 kap. 22-27 §§ högskoleförordningen. Inte heller här har utskottet funnit skäl till något uttalande. Det skiner också på denna punkt av det särskilda yttrandet igenom att flyttningen till Huddinge är det som avskräcker. Avslutningsvis vill jag peka på att riksdagen har denna fråga uppe till prövning.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

Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö framförde en hel del reflexioner om riksdagens kontrollmakt, som jag vill instämma i. Jag hoppas att vi skall få tillfälle att i annat sammanhang diskutera de frågorna. Däremot har jag inte så lätt att ansluta mig till Gunnar Biörcks uppfattning i ärendet om Karolinska sjukhuset. Han säger nu att han var med i utbildningsutskottet vid dess behandling av ärendet och att han därför kan vara ett gott vittne i frågan om vad utskottet avsåg. Också jag har, fru talman, varit med i flera utskott där jag trott mig ha fått igenom vad jag önskade, men där det så småningom visade sig att så inte var fallet. Vi tolkar faktiskt ibland besluten litet olika, och lyckas man inte få igenom de rätta formuleringarna i beslutstexten har man inte heller fått igenom det som man önskade. I detta fall tycker jag att det är alldeles klart att texten inte överensstämmer med Gunnar Biörcks tolkning. I vad gäller remissen av KS-utredningen vill jag säga att det är en långdragen affär, som pågått i femton års tid. Personalorganisationerna är emot tanken på att överföra sjukhuset till landstinget och kämpar för sin ståndpunkt. Det har de givetvis all rätt att göra. Vi har ju ett öppet samhälle, där man när som helst och i vilket ärende som helst kan skriva till regeringen och tillföra synpunkter till ett ärende som där behandlas. Man behöver inte gå och vänta på att det skall hamna en remiss i brevlådan, utan man kan själv på eget initiativ tillföra synpunkter till ett ärende. Det kunde personalorganisationerna göra, och det har de också gjort vid flera tillfällen. Kritiken mot att personalorganisationerna inte skulle ha kunnat göra sig hörda finner jag alltså fortfarande överflödig.
Fru talman! Jag har inte mycket att tillägga, men jag vill ändå till Daniel Tarschys replik foga den kommentaren att om jag har missuppfattat vad utbildningsutskottet avsåg har i så fall också folkpartiets därvarande representant gjort det. I en korrespondens som vi haft om behandlingen av detta ärende skriver han nämligen: ”Min uppfattning om utskottsskrivningen är att avsikten var att bereda Hallberg och Hultman drägliga arbetsförhållanden på KS.”

Sedan samtliga under avsnittet Remiss av den s.k. KS-utredningen, m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Kontrollen av säkerhetspolisens verksamhet.

Fru talman! Den fråga jag i korthet skall beröra gäller säkerhetspolisens arbetsmetoder. Först vill jag då deklarera att vpk inte ifrågasätter existensen av en svensk säkerhetspolis. Vad vi däremot är starkt kritiska till är den svenska säkerhetspolisens arbetsmetoder. Vi vet att skandalerna duggar tätt när det gäller säpo. Vi känner till att ansvariga myndigheter vid varje tillfälle deklarerar att allt är i sin ordning. Så gör också konstitutionsutskottet. Utskottet hänvisar till lagar och paragrafer som säger att någon åsiktsregistrering inte får förekomma enligt lag. Men vi kan hänvisa till klara fall av åsiktsregistrering. Sedan förra årets dechargedebatt har exempelvis en snickare i Karlskrona fått besked om att han inte får ett byggjobb vid marinmuseet i Karlskrona. Orsaken till detta har han inte fått reda på, men han har för några år sedan varit aktiv bl.a. i värnpliktsriksdagen. Dessutom har han kanske också någon gång visat sympatier för vänstern. En kvinna som var med i Vietnamrörelsen och sökte till lottakåren fick nej efter kontroll hos säpo. En centerpartist som träffat någon öststatsdiplomat fick nej till ett statligt jobb efter personalkontroll hos säpo. Ja, det går att rada upp ytterligare en lång rad exempel. Vid s.k. vilda strejker är säpo på plats och antecknar vederbörande strejkande i sina olika register. Man måste fråga: Vad har detta med rikets säkerhet att skaffa? Det har avslöjats att säpo bevakade och rapporterade, via olika kanaler, de grekiska patrioternas verksamhet i Sverige, till fascistjuntan i Grekland på den tiden. Har detta upphört i dag? Eller fortsätter den verksamheten? Ja, våra invandrare som har flytt undan brutala fascistdiktaturer i Latinamerika är fortfarande i dag väldigt oroliga för att uppgifter lämnas ut till vederbörande lands myndigheter. Jag måste också fråga: Vad har detta med rikets säkerhet att skaffa? Det finns en person som under många år varit anställd vid säpo som kan dokumentera att en rad aktiviteter utförts av säpo men som definitivt inte har med skyddandet av rikets säkerhet att göra. Konstitutionsutskottet, justititeutskottet, JO och andra organ har hela tiden talat om att allt praktiskt taget är i sin ordning och att säpo håller sig inom lagens ramar. Samtidigt har det emellertid visat sig att säpoanställda under många år verkligen har utgjort en fara för rikets säkerhet. Helt klart är att regeringen inte visat att den haft kontroll över säpos verksamhet och att detta bör påtalas i nu föreliggande betänkande. Fru talman! Det delas ut ett särskilt yrkande i kammaren, som lyder: ”att utskottets anmälan i denna del läggs till handlingarna med följande uttalande: Det är angeläget att förhindra att säkerhetspolisen i sitt register inför uppgifter om medborgares politiska åsikter eller tillämpar metoder som äventyrar andra medborgerliga rättigheter. Mot bakgrund av de förhållan ” den som framkommit borde regeringen ha vidtagit särskilda åtgärder i syfte att skärpa kontrollen av säkerhetspolisens verksamhet i dessa avseen den. Jag yrkar bifall till detta.

Fru talman! Bertil Måbrinks anförande var inte särskilt klargörande, och jag har således ingen bestämd uppfattning om vad han anser att konstitutionsutskottet skulle ha gjort. Konstitutionsutskottet granskar inte vare sig säkerhetspolisen eller rikspolisstyrelsen. Vi har i uppgift att granska regeringen, och vi har inte kunnat finna att regeringen eller det ansvariga statsrådet har misskött sina uppgifter på detta område. Såvitt jag kan förstå riktade Bertil Måbrink inte heller några anmärkningar mot regeringen. Vad han menar att regeringen borde ha gjort framgick inte av vare sig anförandet eller det yrkande som har lagts i kammaren. I det avseendet blev alltså hans anförande ett slag i luften. Om kommunisterna vill ha en ändring av de regler som gäller för säkerhetspolisens verksamhet, får de i vanlig ordning motionera härom. Det har de också gjort, och vpk:s motioner har i många olika omgångar prövats av justitieutskottet och riksdagen. Vpk har inte vunnit gehör för sina förslag — de har tvärtom avvisats med stora majoriteter i riksdagen. Jag kan förstå att man inom vpk är missbelåten med detta. Men vad det har med granskningsdebatten att göra är jag inte klar över. Det är ju i själva verket riksdagen som vpk bör klandra. Det kan man naturligtvis göra, men riksdagen faller faktiskt inte in under konstitutionsutskottets granskningskompetens. Konstitutionsutskottet har, som jag nyss sade, att granska regeringens relationer till säkerhetstjänsten. Redovisningen av dessa relationer finns i betänkandet på s. 278. De har synats i många olika sammanhang, och konstitutionsutskottet har inte haft något att anmärka på kommunikationerna härvidlag. Det är detta som utskottet har att bedöma och inte säkerhetspolisens verksamhet i dess helhet.

Fru talman! Jag hade naturligtvis inte väntat mig något annat svar från Bertil Fiskesjö. Jag förstår att Bertil Fiskesjö behandlar en så här viktig fråga på det sätt som han gör — han vill nämligen inte diskutera sakfrågorna. Jag redovisade klart vad det handlade om. Och visst måste det väl vara en regerings uppgift att se till att säkerhetspolisen i detta land följer lagar och förordningar! Har inte regeringen sett till det, må det väl i rimlighetens namn vara konstitutionsutskottets uppgift att påtala detta. Vad jag har visat här är att den svenska säkerhetspolisen bedriver åsiktsregistrering. Och det är enligt lag icke tillåtet, Bertil Fiskesjö. Eller är det tillåtet? Jag har uppfattat det så att någon åsiktsregistrering inte får förekomma. Dessutom har säkerhetspolisens uppgifter använts mot människor som har sökt vissa jobb, och de har alltså blivit nekade arbete. I förlängningen av detta ligger att vi har fått ett yrkesförbud i detta land. Det måste väl vara en uppgift för konstitutionsutskottet att granska detta och påtala för regeringen att det här är något som måste åtgärdas. Jag kan inte se det på annat sätt.
Fru talman! Påståendet att säkerhetspolisen bedriver åsiktsregistrering har noga synats av alla möjliga instanser — av regeringen, JO, de parlamentariska representanterna i rikspolisstyrelsen, justitieutskottet, vid noggranna hearingar som framgår av justitieutskottets betänkande i år. Och alla dessa olika instanser, som således innesluter ett betydande antal riksdagsledamöter, har entydigt förklarat att någon åsiktsregistrering inte förekommer. Jag är benägen att fästa större tilltro till resultatet av dessa undersökningar än till de obevisade påståenden som Bertil Måbrink här har framfört.

Fru talman! En kommissarie med långvarig tjänst inom säpo, Melker Benrntler, har i en intervju i Dagens Nyheter den 14 januari i år svarat på frågor av en DN-journalist. Jag citerar: ”Vilken typ av aktivitet kan väcka Säpos misstanke så att man som svensk medborgare blir registrerad? — De bestämmelserna är så kvalificerat hemliga att jag inte får yppa något om dem. Så mycket kan jag i alla fall säga, att viss sorts politisk aktivitet i ett visst parti anses misstänkt, däremot inte i ett annat. — Det kan vara mycket, från lindrigt straffbelagda handlingar till sådant som ger en viss status inom partiet. Bestämmelserna är gummiartade och jag anser det djupt odemokratiskt att de är hemliga. — Folk ska veta vilka följder ett visst handlande kan få senare i livet. Den politiska åsiktsregistreringen måste upphöra, inga uppgifter om politisk aktivitet och politiska sympatier för organisationer som anses ”rumsrena” i en demokratisk stat ska kunna registreras. ——- — Säpo bryter i själva verket mot många bestämmelser som reglerar verksamheten. Det vet inte chefen eller politikerna i styrelsen.” Berntlers uppgifter bekräftas ju i praktiken. Jag har nämnt snickaren i Karlskrona. Vad är det som gör att denne byggjobbare inte får arbeta på marinmuseet? Han har varit aktiv i värnpliktsriksdagen, och därmed har han blivit registrerad. Vi kan ta byggnadsarbetaren uppe i Hälsingland, som inte fick ett jobb för att reparera ett militärförråd någonstans i Hälsingeskogarna. Han var medlem av vpk. Och man kan rada upp exempel efter exempel. Vad är detta om inte åsiktsregistrering? Om det inte är åsiktsregistrering, borde man ju tala om vad det är. Genom att bestämmelserna för registrering är så ”kvalificerat hemliga” behöver man ju aldrig tala om vad de innehåller. Det är därför som man kan krypa bakom på det sätt som KU och JO gör —- ingenting olagligt har hänt från , säpos sida, osv. Jag föredrar faktiskt att lita på Melker Berntler med 25-30 års tjänst i säpo. Jag tror faktiskt att de uppgifter som han har kunnat lämna ut, utan att riskera att straffas, är mera trovärdiga än de som Bertil Fiskesjö och andra här i kammaren anför.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att även Berntlers uppgifter och omständigheterna kring t.ex. fallet med snickaren i Karlskrona har granskats ingående av en mängd olika instanser.
Sedan de under avsnittet Kontrollen av säkerhetspolisens verksamhet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Tillsättningen av skoldirektörstjänst i Lomma.

Fru talman! Riktlinjerna för tillsättning av vissa lärartjänster, t.ex. rektorer och skoldirektörer vid enheter inom den obligatoriska skolan, har beslutats av riksdagen. Ett studium av det material som låg till grund vid riksdagens ställningstagande 1957 visar att beslutet inte tillkom genom en slump. Tvärtom! Materialet visar klart att riksdagens beslut 1957 togs på grundval av ett gediget förarbete i skilda sammanhang. Den utredning som föregick propositionsskrivandet hade kommit fram till, i vad avser tillsättning av skolchefer, att det bör ankomma på skolstyrelsen i första hand att bedöma de sökande och att dess uppfattning därvid bör tillmätas stor betydelse. Utredningens uppfattning på denna punkt skärptes i regeringens proposition 1957:61. I propositionen anförde föredragande statsrådet bl.a. följande: ”Jag vill här understryka, att skolstyrelsens förord bör tillmätas särskilt stor vikt vid tillsättning av skolledarbefattningarna.” Men därmed är historieskrivningen inte slut. Vad som skedde vid utskottsbehandlingen i denna fråga förtjänar också ett omnämnande, av det enkla skälet att utskottet i sitt yttrande ytterligare kom att betona vikten av skolstyrelsens förord. I statsutskottets utlåtande 1957:97 kan nämligen ”Vad departementschefen anfört om de grunder, enligt vilka urvalet till skolledarbefattningarna skall ske, finner utskottet riktigt. Särskilt vill utskottet framhålla vikten av att det i praktiken verkligen blir så som departementschefen avsett, nämligen att skolstyrelsens förord tillmätes stor vikt vid tillsättningen av skolledarbefattningarna. Utskottet anser önskvärt, att denna uppfattning kommer till klart uttryck i blivande författningsbestämmelser i ämnet.” Riksdagen följde i sin helhet propositionen och statsutskottets utlåtande. Den enda slutsats man kan dra av riksdagens beslut är att det reella avgörandet vid sådana tillsättningar som här diskuteras skall ligga hos skolstyrelsen. Konstitutionsutskottet har från denna utgångspunkt haft att granska regeringen Ullstens handläggning av ärendet gällande tillsättningen av skoldirektörstjänsten i Lomma. I det aktuella fallet tillsatte regeringen en annan sökande än den som skolstyrelsen förordat. Den sökande regeringen utnämnde hade av skolstyrelsen placerats på sjätte plats. Regeringen gick emot facket, en enig skolstyrelse, en enig länsskolnämnd och en enig skolöverstyrelse som vid två prövningar vardera kommit till exakt samma resultat. Tillika satte sig regeringen också över riksdagens klart uttalade vilja om det lokala förordet vid tjänstetillsättningen. Att så flagrant förbigå den lokala opinionen har naturligtvis upprört många. Det är lätt att förstå. Liknande övergrepp från en regerings sida hade dittilldags inte skett. Att regeringen saknade eller hade ringa regeringserfarenhet utgör ingen förmildrande omständighet i konstitutionella sammanhang. Regeringen borde naturligtvis ha rättat sig efter riksdagens uttalade vilja och gällande praxis på området. I den socialdemokratiska reservationen, som återfinns på s. 45 i granskningsbetänkandet, berörs jämställdhetsaspekten vid tillsättningen av skolledartjänster. Det är för oss socialdemokrater en angelägen fråga i sammanhanget. Detta har också vid olika tillfällen betonats här i riksdagen. Så skedde t.ex. i samband med SIA-propositionen, 1975/76:39, där det bl.a. heter: ”Det är viktigt att eleverna under sin skoltid ges rollförebilder som stämmer överens med skolans mål att verka för jämställdhet mellan könen. Eleven hämtar sina förebilder bl.a. i den verklighet som återspeglas i undervisningen samt i könsfördelningen bland personalen i skolan.” Då liksom nu står vi socialdemokrater fast vid detta. Ökade insatser måste göras för att rekrytera fler kvinnor till skolledarbefattningar. Men det faktum att riksdagen vid olika tillfällen uttalat sig för ökad jämställdhet vid tillsättande av skolledarbefattningar står inte i strid med det ställningstagande som riksdagen gjorde 1957, då den bestämde sig för att skolstyrelsens lokala förord skulle vara avgörande för dessa tjänstetillsättningar. Detta är viktigt att framhålla, eftersom det vid utskottsbehandlingen har funnits de som anfört ett sådant motsatsförhållande. Att ett sådant motsatsförhållande inte existerar framgår klart av riksdagens uttalande om 92” jämställdhet i denna fråga. Det framstod särskilt tydligt vid riksdagens behandling av SIA-propositionen 1975/76:39, i vilken föredragande statsrådet anförde bl.a. följande: ”Enligt min mening är det angeläget att skolmyndigheterna också beträffande grundskolan strävar efter en sådan allsidighet i rekryteringen vid tillsättning av skolledare. I detta ligger också att en jämnare fördelning mellan könen vad avser skolledarbefattningar bör eftersträvas.” Signalen till skolstyrelserna är således solklar. Den reella beslutanderätten skall ligga kvar hos skolstyrelsen med beaktande av jämställdheten vid ställningstagandet. Det har således aldrig varit riksdagens mening att regeringen skulle klampa in i dessa tjänstetillsättningsärenden och sätta sig på en enig skolstyrelse, en enig länsskolnämnd och en enig skolöverstyrelse, som skedde bl.a. i Lommaärendet. Det borde den borgerliga utskottsmajoriteten i konstitutionsutskottet ha kunnat erkänna. Men blod är tjockare än vatten — det gäller tydligen också i politiken. Den borgerliga utskottsmajoriteten har tydligen tyckt att det har varit viktigare att skydda ett enskilt statsråd än att understryka vikten av att riksdagens beslut verkligen efterlevs.

Fru talman! Den kärnfråga som det här gäller är om man bara skall prata om jämställdhet eller om man också skall göra någonting. Det finns två riksdagsuttalanden om skolledarbefattningar. Det ena är från 1950-talet och säger att regeringen i sådana frågor skall ta stor hänsyn till lokala bedömningar. Det andra är från 1970-talet och säger att fler kvinnor måste få chansen att bli skolledare. I Lommaärendet ställdes regeringen inför ett ideologiskt dilemma. Här fanns två viktiga mål som folkpartiet länge arbetat för. Å ena sidan kravet på närdemokrati och vidsträckt lokal självstyrelse, som vi envist kämpat för i många år — ofta i opposition mot socialdemokratisk dirigism och centraliseringsiver. Å andra sidan kravet på jämställdhet mellan könen och bättre chanser för kvinnorna i yrkeslivet. Det fanns en manlig kandidat som hade den lokala skolstyrelsens stöd, och det fanns en kvinnlig kandidat som var klart bättre meriterad. Regeringen valde då att utnyttja sina lagliga befogenheter att se till att kvinnan fick jobbet. Detta utlöser nu stor vrede hos socialdemokraterna. Kurt Ove Johansson säger att man på lokal nivå måste få bestämma vem som är mest lämplig. Fru talman! Manssamhället har rest många barriärer mot kvinnorna. Först var det meriterna. Man sade: Männen har bättre meriter, så männen skall ha jobben. Och hur har männen fått sina meriter? Jo, genom värnplikt och genom officersutbildning och genom träget yrkesarbete under de år som kvinnorna var barnlediga. Så började det ändå dyka upp kvinnor med bättre meriter. Då anlade manssamhället nästa barriär: lämpligheten. Kvinnan var visserligen bättre meriterad, men vid en subjektiv bedömning kom man fram till att mannen var mest lämpad. Och vem avgjorde lämpligheten? Det var givetvis idel manliga beslutsfattare som hade sina egna idéer om mäns och kvinnors kapacitet. Vi vet ju hur den sortens bedömning har fungerat: Han är bestämd, hon är envis. Han är konsekvent, hon är tjatig. Han är kraftfull, hon är hysterisk. Han är spontan, hon är fjollig. Han är energisk, hon är beskäftig.

Fru talman! Den socialdemokratiska reservationen på den här punkten är som jag ser det mycket försiktigt hållen. Håller man sig till själva argumenteringen är det inte mycket mer än ett särskilt yttrande. Jag säger detta trots Kurt Ove Johanssons mycket hårda dömande ord. Därmed har jag inte velat påstå att själva debattämnet är obetydligt. Det är tvärtom så att det är en högst intressant fråga, vilken roll den kommunala skolstyrelsen skall spela när lärare och framför allt skolchefer skall tillsättas. Frågan är också intressant på det viset att vi fått en spegling av de mycket invecklade regler som gäller vid tillsättning av tjänster inom skolväsendet. Vi har först och främst behörighetskraven, som måste vara uppfyllda, och där undantagen är mycket sällsynta. Sedan har vi själva tillsättningsförfarandet: Skoldirektör tillsätts av regeringen sedan tre underordnade instanser sagt sitt. Slutligen har vi befordringsgrunderna, där man skall ta hänsyn till insikter, erfarenhet och övriga egenskaper som företrädesvis fordras för att utöva tjänsten, som det står. Tvistefrågan i det aktuella granskningsärendet är de allra sista orden i 17 kap. 15 § skolförordningen — övriga egenskaper som företrädesvis fordras för att utöva tjänsten. Hur stor vikt skall denna s.k. tredje befordringsgrund tillmätas gentemot de två första? Om detta har man tvistat i årtionden. Och här ligger också förklaringen till att det fortfarande är regeringen som är tillsättningsmyndighet för skoldirektörstjänster. Kommunen avger endast förord. I den socialdemokratiska reservationen hänvisar man till riksdagsuttalandet från år 1957 om att stor vikt bör tillmätas skolstyrelsens förord. Låt oss inte leka exegeter i onödan, Kurt Ove Johansson! Låt oss i stället undersöka bakgrunden till riksdagsuttalandet. Kurt Ove Johanssons beskrivning av förhistorien var nämligen inte riktigt korrekt. Riksdagsbeslutet innebar inte någon skärpning, som Kurt Ove Johansson menar. Det var nämligen så här: Före 1957 års riksdagsbeslut gällde den ordningen att ordinarie lärartjänst, skolledartjänst och skolchefstjänst tillsattes av skolstyrelsen. Vi hade ju inga länsskolnämnder då. Skolstyrelsen var bunden av att vid sitt val hålla sig till de tre främsta sökandena i den av överordnad myndighet upprättade placeringsordningen. Det betydde att 1957 års riksdagsbeslut försämrade kommunernas ställning i förhållande till den tidigare ordningen. Skolstyrelsen hade fram till 1957 betydligt större svängrum och betydligt större möjligheter att utse den skolchef som man utifrån sina egna utgångspunkter tyckte var den mest lämpade. Det bör observeras att riksdagen noterade att bestämmelsen om att regeringen utsåg skoldirektörer bara skulle gälla under en övergångsperiod. Jag tyckte mig förstå att Kurt Ove Johansson i sitt anförande menade att det var befogat att skolstyrelsen själv skulle få utse sin skolchef. Jag kan hålla med honom om det. En skolchef eller en skoldirektör sitter ju på en administrativ tjänst. Han eller hon fungerar inte som pedagogisk ledare, och därför är det inte så viktigt att vederbörande har pedagogisk erfarenhet. Den sidan sköts av rektorer och studierektorer. Däremot är det viktigt att skolchefen fungerar väl i förhållande till den övriga kommunala förvaltningen, dess förtroendemän och chefstjänstemän. Jag tycker alltså att kommunerna själva bör få utse sina skolchefer. Jag har i min tidigare gärning arbetat rätt mycket med det här, tyvärr inte med någon större framgång. Provisoriet består och har blivit en fast institution. Det har dock gjorts försök att ändra på detta. Länsskolnämndsutredningen, som lade fram sitt förslag 1973, föreslog att kommunerna själva skulle få utse sina skolchefer. Men remissinstanserna slog sönder utredningens argumentering ganska hårt. Främst var det de fackliga organisationerna som inte gillade att kommunerna fick denna beslutanderätt. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen vågade alltså inte lägga fram någon proposition enligt länsskolnämndsutredningens förslag. Det är i detta läge vi befinner oss. Man kan fråga sig om det ser ljusare ut nu än 1957 när det gäller möjligheterna för kommunerna att få ett större inflytande på detta område. Jag är inte säker på det. I vår nya grundlag understryks mycket starkt att det är den enskilde sökandens insikter, erfarenheter och kunnande som skall vara avgörande vid tjänstetillsättningar, inte främmande faktorer. Till detta har kommit det som Daniel Tarschys mycket engagerat redogjorde för, nämligen aspekten jämställdhet mellan kvinnor och män. Det betyder att man i den tredje befordringsgrunden också skall väga in jämställdhetsaspekten. Man vill alltså få till stånd bättre proportioner i fråga om antalet manliga och kvinnliga skolledare resp. skolchefer. I det aktuella fallet hade vi inte kunnat kritisera regeringen om den hade tillsatt den manlige sökanden. Vi kan inte heller kritisera regeringen för att sig på jämställdhetsaspekten i den tredje befordringsgrunden. När det gäller Onsdagen den första och andra befordringsgrunderna var ju den kvinnliga sökanden 3 maj 1980 överlägsen. På den punkten har Daniel Tarschys fullständigt rätt. Fru talman! Det är alltså så det ligger till. Eftersom jag inledningsvis sade att den socialdemokratiska reservationen var försiktigt hållen, skall jag inte heller skärpa tonen. Vi får leva med de lagar vi har. Tycker vi inte om dem så får vi väl ändra på dem. Däremot skall vi inte tillämpa de lagar som gäller på ett felaktigt sätt.
Fru talman! Förra gången jag deltog i debatten om ett konstitutionsutskottsbetänkande, hade en ledande centerpartist vissa synpunkter på mitt utseende. Nu har Daniel Tarschys kallat mig för en mullig mansgris i en skolstyrelse. Inte ens beträffande min ringa person kan tydligen de borgerliga partierna komma sams om ett epitet. Nu återstår väl bara att höra en liknande kommentar från moderat håll. Vi får väl vänta och se. Det är ju inte sista gången som konstitutionella frågor behandlas här i kammaren. Av den hittills förda diskussionen har framgått att egentligen bara en av debattörerna, åtminstone hittills, sitter i en skolstyrelse. Det råkar vara Sven-Erik Nordin. Om det finns någon mullig mansgris i en skolstyrelse, skulle det möjligen vara Sven-Erik Nordin. Daniel Tarschys försöker göra gällande att när folkpartiregeringen på sin tid satte sig över riksdagens beslut skedde det i akt och mening att främja jämställdheten. Daniel Tarschys tar här på sig en omöjlig uppgift i sin iver att frita regeringen. Riksdagens uttalande i jämställdhetsfrågan — det har jag sagt tidigare — står inte i strid med regeringsbeslutet 1957. Följaktligen behövde regeringen inte av jämställdhetsskäl självsvåldigt upphäva riksdagsbeslutet. Inte ens Daniel Tarschys långt drivna regeringsadvokatyr räcker till för att övertyga någon om att det var jämställdhetsideal som drev folkpartiregeringen och dess skolminister i Lommaärendet. Det måste ha varit helt andra kriterier än jämställdheten som inspirerat folkpartiregeringen vid tillsättandet av skolledare. Att det inte var jämställdhetsideal som vägledde folkpartiregeringen finns det faktiskt exempel på. Ett talande bevis för detta är tillsättandet av studierektorstjänsten i Gällivare. Där förordade skolstyrelsen en man, men länsskolnämnden förordade en kvinnlig studierektor vid grundskolan i Gällivare. Trots att den kvinnliga sökande som länsskolnämnden förordade skötte tjänsten en längre tid, ersattes hon genom ett regeringsbeslut av en man. Jag klandrar inte regeringen för att den följde skolstyrelsens förord. Men om det var så som Daniel Tarschys försöker göra gällande att jämställdhetsintresset drev folkpartiregeringens och dess skolministers handlande, borde naturligtvis regeringen ha ställt sig på länsskolnämndens sida.

Då uppkommer frågan: Vad var onormalt, Daniel Tarschys, vid tillsättandet av skoldirektör i Lomma? Vad gjorde att regeringen ratade den person som hade fått förord av tre instanser, nämligen skolstyrelsen, länsskolnämnden och skolöverstyrelsen, vilka vid två tillfällen prövat ärendet och var för sig kommit fram till exakt samma resultat? Daniel Tarschys var statssekreterare i statsrådsberedningen vid den tidpunkten, och han kanske kan skingra dimridåerna. Han om någon borde ju veta anledningen till att regeringen i Lommafallet handlade onormalt, för att tala med Birgit Rodhe. I artikeln i Svenska Dagbladet som jag har framför mig och som signerats av Birgit Rodhe står det faktiskt: Normalt följer regeringen skolstyrelsen. I Lommafallet följde man inte skolstyrelsens förord. Regeringen handlade således onormalt. Varför, Daniel Tarschys?

Fru talman! Låt mig fråga Kurt Ove Johansson om han inte någon gång har funderat över orsaken till att utnämningsrätten ligger hos regeringen. Om det vore så att regeringen alltid skall följa skolstyrelsens förord, vad finns det då för skäl att ha kvar den nuvarande ordningen? Borde vi inte då gå in för att ändra lagen så att det är skolstyrelsen som tillsätter? Nu vill jag med detta inte ha ställt i utsikt att problemet därmed är borta. Klagorätten kommer ju alltid att finnas kvar, och den kan gå ganska långt. Det är möjligt att en lokal skolstyrelse någon gång gör fel. Jag sätter mycket stort värde på att Kurt Ove Johansson trodde att jag är ledamot i en skolstyrelse. Det är en förfluten sak för min del, men jag måste så här i efterhand säga att nog hände det väl någon gång att vi inte handlade fullständigt rätt när det gällde tillsättningsfrågor. Även nutidens skolstyrelser kan nog tänkas göra något fel, och därför kan vi vänta oss att det en och annan gång uppkommer ett överklagningsärende. Men rent kommunaldemokratiskt och allmänt demokratiskt skall man sträva efter att lägga besluten så nära människorna som möjligt, i sådana här fall hos skolstyrelsen. Jag ser fram emot att även Kurt Ove Johansson under åren framöver vill arbeta i den riktningen. Han kan räkna på mitt stöd i det fallet.

Fru talman! Två olika borgerliga debattörer har i två olika debatter fällt två olika omdömen om Kurt Ove Johansson. Han väntar nu på att de borgerliga partierna skall ena sig. Men det kan ju vara så att Kurt Ove Johansson har två olika egenskaper. Den egenskap som jag i det här sammanhanget fäste mig vid var att han är en synnerligen sval förkämpe för jämställdheten. Kurt Ove Johansson kan gå så långt att han i ett eller annat riksdagsbeslut skriver in att ”jämställdheten är angelägen i sammanhanget”. Men om en regering får för sig att börja följa riksdagens beslut, att främja jämställdhe ten, att ge kvinnor bättre chanser, då är han inte med längre. Då är det - Nr 137 övergrepp och inklampningar och allt möjligt annat. Kurt Ove Johansson menar att i konflikten mellan det lokala självbestämmandet och jämställdheten skall man alltid sätta det lokala självbestämmandet först. Men det är faktiskt så, fru talman, att opinionen bakom den kommunala självstyrelsen är stark i det här samhället, medan opinionen bakom jämställdheten ännu är alltför svag. I valet mellan att driva de värderingar som är starka och allmänt vedertagna och de värderingar som ännu inte är det föredrog folkpartiregeringen att sätta större kraft bakom kravet på ökad jämställdhet. I den här frågan liksom i flera andra såg man till att bättre meriterade kvinnor fick jobben. Nu tar Kurt Ove Johansson upp ett annat fall och säger: Titta här! Här var det en man som fick jobbet. Ja, men skillnaden var ju den att i det fallet var mannen klart bättre meriterad. Vad som är utmärkande för Lommafallet är att kvinnan var klart bättre meriterad och ändå inte hade fått jobbet. Och regeringen ändrade på den saken. Kurt Ove Johansson tror nu inte att detta skedde efter allvarliga överväganden av regeringen utan misstänker att det var ett statsrådsbeslut i all enskildhet. På den punkten kan jag skingra hans misstankar. Det är inte ofta besvärsärenden av denna typ förs upp till allmän beredning av regeringen, men detta var en sådan fråga. Ärendet fördes upp till allmän beredning, och det fördes en mycket utförlig diskussion, där man klart vägde mål mot varandra och där man kom fram till att en liberal regering måste sluta upp bakom jämställdheten och se till att en bättre meriterad kvinna skulle få det jobb hon har sökt. Vi kan bara konstatera — och låt oss gärna lägga personliga egenskaper åt sidan — att det tydligen finns en klyfta mellan folkpartiet, som strider för jämställdheten och inte bara pratar om den, och socialdemokraterna, som gärna pratar om jämställdheten men inte ställer upp när det verkligen gäller.